Herr talman! Jag tvingas tyvärr konstatera att statsministern alltfort väljer modellen att som strutsen stoppa ner huvudet i sanden. Det är framtiden det gäller och det är framtidens Sverige vi skall bygga. Mitt i en högkonjunktur har ni 92 miljarder i budgetunderskott. Sedan ni tillträdde har vi passerat Italien och Danmark när det gäller statsskuld. Det finns bara ett industrialiserat land på jorden som har ett sämre utgångsläge och en högre statsskuld nu, och det är Belgien. Hur har det då gått med arbetslösheten det här året? I december, som är den sista månaden vi har siffror för, var 39 400 personer fler arbetslösa än året innan. Men om dessa siffror talar Olof Palme tyst. Om dessa 39400 människoöden, om deras familjer och känslor, säger han intet. Om man dessutom gör som den socialdemokratiska landshövdingen Hans Hagnell säger, nämligen jämför arbetslöshetssiffror och räknar på samma sätt som man gör i England, skulle vi ha lika hög arbetslöshet här som de har i England. Det borde stämma till eftertanke. Hur har det gått med inflationen? Regeringen yvs över att den blir lägre än beräknat. Men det intressanta är hur hög vår inflation är i förhållande till inflationen i våra konkurrentländer — Tyskland, England, Förenta staterna och Japan. Medan de har en inflation på 3-4 96 är vår inflation mer än 9 Jo. Det är bekymret inför framtiden. Hur ser framtiden ut? Ja, våra fackliga organisationer kräver lönekostnadsökningar på 10 26. I Tyskland, där man inte ens har fått några fackföreningsfonder, kräver man löneökningar på 3 70. Hur går det då, som jag sade i mitt inledningstal, med investeringarna, med framtidens jobb? Jo, kvoten för investeringar är lägre än någonsin. Gällde det bara, herr Palme, att basa på för att minska arbetslösheten, skulle den vara lägst i länder som just Italien, Danmark och Belgien. Men så är det inte, tvärtom. Jämför dessutom med den franska politiken, som startade på samma sätt som ni under Mitterrand och den nya socialistiska vågen, men sedan raskt slog om till den åtstramningspolitik som de borgerliga föreslår i Sverige och som statsministern så gruvligt hårt attackerar. När det sedan gäller budgetunderskottet gör herr Palme ett stort nummer av att ni skulle ha pressat ner det. Vad ni i själva verket gjorde var att ni först höjde statsutgifterna med 16 miljarder — allt vad ni orkade ochi ett svep — och sedan jämförde med den siffra ni själva höjt. Samtidigt har ni höjt 43 skatter, vilket temporärt har ökat statsinkomsterna men är rena döden för framtidens investeringar. Men därom säger ni inte ett ord. Ända sedan 1976 har ni socialdemokrater legat högre än vi när det gäller budgetunderskott. Ni gjorde det i opposition och ni gör det i regeringsställning. Ni är konsekventa. Säg inte att inte ni har drivit upp budgetunderskottet. När jag i höstas debatterade med Olof Palme i TV påstod han att en metallindustriarbetarfamilj skulle förlora ungefär 4 000 kr. på våra förslag. I dag har man ändrat sig till 2000 kr. Det visar på ett ungefär hållfastheten i beräkningarna. Bortsett från att ni över huvud taget inte tänker annat än statiskt, att ni inte ens ser till värdet av skattesänkningar och av att man får hjulen att snurra, glömmer ni också mycket annat. Beräkningarna är felaktiga. Det kunde vi konstatera när vi väl fick siffrorna. Den familj som hade den lägre inkomsten hade plötsligt 47 sjukdagar, medan den andra bara hade 26. De bodde på helt olika sätt. Allt för att gagna herr Palmes egna beräkningar. Men det är kanske inte det som är det allra mest intressanta, utan det är hur mycket statsskulden ökar för den här familjen per år. Vi kan diskutera huruvida det för den här familjen blir 4000 eller 2 000 kr. i försämringar eller förbättringar, och vi kan slå varandra i huvudet med olika siffror som ingen blir klokare av. Men kan någon enda ledamot av Sveriges riksdag förneka att med det budgetunderskott vi nu drar på oss ökar statsskulden för dessa fyra människor — i vilken familj vi än väljer — med 40000 kr.? Dessa 40 000 kr. skall betalas tillbaka, med ränta på ränta dessutom. Ingen enda ledamot kan förneka de siffrorna, och det borde stämma Olof Palme till viss eftertanke — fast jag är inte så säker på den saken. Det var ett förstelnat tal som herr Palme höll. Högern återkom naturligtvis också — inte i det skrivna manuset, som jag kunde följa, men i tilläggen. Jag var helt fascinerad av hur Olof Palme framställde sig som en fredsapostel och talade om hur de borgerliga sökte konfrontation under den tid det var borgerlig majoritet i riksdagen. Det är inte min sak, utan snarare Ola Ullstens och Thorbjörn Fälldins, att förklara hur det gick när man sökte samförstånd med fredsaposteln Olof Palme i skatteöverenskommelsen, hur gruvligt ni svek den gången då de sökte samförstånd. Mina erfarenheter är inte stort bättre. Beträffande ungdomslagen, som vi alla gjorde upp om före jul, svek den socialdemokratiska regeringen direkt efter det att de fått beslutet i riksdagen. Då gällde inte det. Det som var socialdemokratins adelsmärke — det fick jag lära mig när jag växte upp som ung politiker — var, att gör man upp med socialdemokratiska partiet, så står socialdemokraterna för sitt löfte; man kan lita på att de står fast. Det gällde under min tid som borgarråd i Stockholm. Det gällde säkerligen under Erlanders tid. Men det gäller sannerligen inte under Olof Palme.

Herr talman! Jag är inte alls förvånad över att Olof Palme försöker ta vara på de glädjeämnen som finns. Han gör ett stort nummer av att underskottet i vår handelsoch bytesbalans gått ned. Men det skulle ju ha varit en ren katastrof om denna devalvering inte hade lett till den här effekten. Men hur kan Olof Palme därefter stå och säga att Sverige är inne på rätt väg? Är man enligt socialdemokratisk uppfattning på rätt väg, när man har en högre arbetslöshet än man någonsin haft? Så kommer då det klassiska: Om man skulle följa den politik som den icke-socialistiska sidan föreslår, dvs. att dra ned budgetunderskottet ytterligare, skulle man få en ökad arbetslöshet. Jag medger gärna att det är mycket svårt att på marginalen avväga hur långt man kan gå. Men Olof Palmes påstående saknar trovärdighet av det enkla skälet att det är sedan ni fick regeringsmakten som arbetslösheten har gått upp dramatiskt. Så till frågan om marknadsandelarna! Jag tror inte att Olof Palme har glömt det, men jag kan tänka mig att det är många här i kammaren och ute bland den svenska allmänheten som har glömt att när vi fick regeringsansvaret 1976, hade den dittills förda ekonomiska politiken lett till att den svenska industrin hade förlorat i storleksordningen 2096 av marknadsandelarna. Det var det utgångsläge vi hade, och det satte sina spår i budgetpolitiken framöver. Precis som Ulf Adelsohn konstaterade fanns det icke ett år då era yrkanden hade lett till ett lägre budgetunderskott. Därför kan ni inte svära er fria från ansvaret för budgetunderskottet under denna tid. När vi då gick till riksdagen med förslag om medvetna åtgärder för att sänka budgetunderskottet röstade ni emot dessa och drev en valrörelse på det. Det är sanningen. Sedan, Olof Palme, till frågan om räntan på obligationer. Säg att ni blir framgångsrika — jag hoppas det — och vi får en inflation på nivån 4 96. Om man i dag har statsobligationer med ca 11 96 ränta, blir det 7 90 realränta. Menar statsministern att företagarna i dag har lätt att finna investeringsobjekt som ger 7 20 realränta? Då träffar Olof Palme andra företagare än jag. Sedan säger Olof Palme: Jag är glad över att det förs en debatt om barnfamiljerna. Men vad har då Olof Palme för bidrag till den debatten? Det är en massa beskyllningar mot centern och de andra partierna för att barnfamiljerna skulle ha det så dåligt. Han kommer inte ihåg att de mest aktiva bidragen till barnfamiljernas ekonomi lämnade han som regeringschef när han utnyttjade regeringsmakten till att ta bort livsmedelssubventionerna på allt utom mjölken. Då var det inget fel på handlingskraften och snabbheten i besluten. Men i övrigt gjordes ingenting. Och så påståendet: Den politik som de icke-socialistiska partierna för skulle leda till sådana försämringar för barnfamiljerna att det motsvarar summan av de åtgärder vi föreslår. Till detta är att lägga: För det första drabbar skattehöjningar, som är er väg, förr eller senare också barnfamiljerna. Om man för det andra inte sänker budgetunderskottet utan rullar notan framför sig, är det i hög grad barnen i barnfamiljerna som får betala denna nota. Jag har i det avseendet ingen annan uppfattning än den Ulf Adelsohn gett uttryck åt. Försök visa någonting annat! Kan man trolla bort den här skulden för dagens konsumtion? Det går naturligtvis inte! Till sist, Olof Palme! Har ni på socialdemokratiskt håll ingenting att säga om det problem jag tog upp beträffande barnomsorgen — om fördelningen av pengarna och om hur ni vill handla i framtiden? Är det av ideologiska skäl som ni envetet satsar alla era pengar till barnomsorgen i den kollektiva formen? Säg det klart i så fall! Om ni inte har ideologiska skäl, ange då vilka skäl för denna inriktning av de pengar som ni ställer till förfogande för barnomsorgen!

Herr talman! Det är många frågor som inställer sig efter Olof Palmes anförande. När nu devalveringen hösten 1982 var så bra, varför gick Olof Palme då — såvitt jag minns — emot alla de devalveringar som genomfördes under de borgerliga åren? Det är en litet konstig situation. Regeringens budgetproposition är ofullständig —- ingenting om uppräkningar till försvaret, biståndsökningen har man kommit på efter det att budgetförslaget presenterades, och inget förslag finns om stödet till barnfamiljerna. Nu skall man i regeringskansliet ägna sig åt studiecirkelarbete kring de borgerliga partiernas motioner. Det är ju bra, men det är liksom uppochnedvända världen, när ett förslag från regeringen borde ligga i botten. Vi är överens om att vi i längden inte kan leva med ett så stort budgetunderskott som vi har. Vi är också överens om att vi aldrig kan komma ned till en rimlig nivå på underskottet utan en god ekonomisk tillväxt. Men som jag framhöll i mitt anförande räcker det inte med tillväxt. Då finns det teoretiskt två vägar: mindre utgifter eller högre skatter. Jag sade att vi anser att skattehöjningar i praktiken inte längre är en framkomlig väg i Sverige. Vi har redan världens högsta skattetryck. Svensk ekonomi mår bara dåligt om skatterna höjs ytterligare. Då återstår det att minska på utgifterna. Men före valet 1982 hörde vi inte ett ljud om att utgifterna måste ned. Omedelbart efter valet steg utgifterna snabbare än på många år. Nu har regeringen så sakteliga börjat tänka om — tyvärr alldeles för sent och i alltför liten utsträckning. Livsmedelssubventionerna som man hösten 1982 ökade med 700 miljoner minskades med ännu mer hösten 1983. Nu är man beredd inte bara att höja vårdavgifterna till den nivå man sade nej till i valrörelsen utan till en högre nivå. I höstas presenterade man en första sparplan, och i budgetpropositionen aviserades att det skulle bli fler besparingar längre fram. Skillnaden mellan oss och regeringen är att vi före valet talade om att det skulle krävas utgiftsminskningar. Folkpartiets nye ordförande var djärv nog att också skissera hur en mer långsiktig sparplan skulle kunna se ut. Vi har i vårt budgetalternativ redovisat hur den första etappen i en sådan flerårsplan borde se ut. Olof Palmes påståenden om hur vissa utgiftsnedskärningar skulle påverka hushållen är fullständigt befängda och har inte mycket med verkligheten att göra. Olof Palme låtsades i sitt anförande beskriva effekterna av folkpartiets besparingsförslag. Den beskrivningen var tyvärr alldeles fel. Jag säger tyvärr, därför att det är beklagligt att landets statsminister har så litet ekonomiskt förstånd. Beskrivningen innehöll framför allt två grundläggande fel. Olof Palme jämförde med ett alternativ där ingenting görs. Men finansplanen är full av analyser, som visar att någonting måste göras. Det är bara det att regeringen inte vågar. Vidare är det ett rent statiskt betraktelsesätt. Olof Palme bortser helt från att budgetunderskottet har negativa effekter på tillväxt och sysselsättning. Om man inkluderar alla förslag som speciellt påverkar barnfamiljerna — livsmedelssubventioner, barnbidrag, flerbarnstillägg, förvärvsavdrag och skattereduktion — betyder folkpartiets förslag ca 3 000 kr. mer än i dag för en tvåbarnsfamilj, 6 000 kr. mer för en trebarnsfamilj och nästan 10000 kr. mer för en fyrabarnsfamilj. Så förhåller det sig. Sedan säger Olof Palme att de borgerliga partierna regerade i sex år i konfrontationens slagskugga.

Som konfrontationspolitiker är Olof Palme i svensk politik oöverträffad.

Herr talman! Det var en inte alltför glättig skara som jag fick lyssna till här. De grälar mellan partierna och inom partierna, avsätter varandra och är oense om politiken. De kan vara ense om bara en sak: att skälla på socialdemokratin i allmänhet och mig i synnerhet. Men det får jag väl bjuda på. Jan-Erik Wikström var ledsen över att han inte hade fått tillräckligt med beröm. Jag skall börja med att berömma Jan-Erik Wikström. Jag tyckte det var alldeles utomordentligt att han citerade den liberale politikern Adolf Hedin, som 1984 i en motion i riksdagen väckte tanken på en olycksfallsoch ålderdomsförsäkring för arbetare. Det var en liberal pionjärinsats. Denna motion av Hedin är intressant icke minst för vad som sägs inledningsvis av denne liberale politiker, vilket herr Wikström dock inte fann anledning att återge. Så här står det: ”Vårt samhälle är fullt av ”socialism”, har så varit och skall så förblifva — lyckligtvis säger jag för min del, ty derförutan skulle det upplösas och gå under.” Det vore någonting för sentida liberaler. Sedan kan Wikström försöka lära Adelsohn det där. Det blir nog en ganska kärv match, kan jag tänka mig. De borgerliga talar om arbetslösheten. Den hårda åtstramningspolitik som de borgerliga började föra hösten 1980 ledde mycket snart till en kraftig ökning av arbetslösheten. Fram till valet 1982 ökade antalet arbetslösa med 50000. Det var en ofrånkomlig konsekvens av den ensidiga besparingspolitik riktad mot de svaga grupperna som de borgerliga då förde. I valet avvisade svenska folket denna politik. Det sade ja till den väg som vi anvisade: den tredje vägen, som förenade en stram konsumtionspolitik med en offensiv ekonomisk politik inriktad på investeringar och tillväxt i industrin. Erfarenheterna av det gångna året visar, vågar jag hävda, att det svenska folket valde rätt. De negativa kurvorna har böjt av. Återhämtningen har börjat. Det är mot denna bakgrund beklagligt att ni, åtminstone i ord, vill fortsätta åtstramningspolitiken. Det skulle nämligen återigen betyda kraftigt ökad arbetslöshet. Vi har räknat fram att ytterligare 30 000-35 000 skulle bli arbetslösa. Lägger man till att moderaterna inte vill satsa på arbetsmarknadspolitik skulle antalet arbetslösa bli över 50000, om moderaterna fick möjlighet att realisera sin politik. Det kan vi inte acceptera. För oss är det ett huvudmål att bringa ned arbetslösheten. Vi har brutit ökningstakten. Industrin minskar inte längre sin sysselsättning. Exportindustrierna har börjat nyanställa. Vi hoppas nu att arbetslöshetskurvorna skall böja av nedåt. Det är ett tidens tecken att det i Norge i dag, enligt vad man just berättar, har offentliggjorts arbetslöshetssiffror som visar att arbetslösheten är uppe i 4,7 Jo. Det är långt över våra siffror och en mycket kraftig ökning. I Norge sitter centern och moderaterna i regering. I en intervju i dagens nummer av den liberala tidningen Dagbladet säger Norges arbetsmarknadsminister Arne Rettedal, som är högerman: Vi måste använda mer resurser för att få ned arbetslösheten. I Palmes Sverige är det möjligt. Högern i Norge börjar kanske lära sin läxa. Tänk om ni också kunde lära er, i stället för att klaga över arbetslösheten. Nej, ändra er politik, så att ni inte frammanar högre arbetslöshetssiffror! Innan jag glömmer det skall jag berömma Jan-Erik Wikström en gång till. Han sade någonting bra om u-hjälpen. Men samtidigt kan folkpartiet, om jag fattade hans partiledare rätt, inte tänka sig att höja bensinskatten för att klara u-hjälpen — ett förslag som f. ö. har kommit från bl.a. kyrkligt håll. Då vill jag fråga Wikström: Hur kan ni tänka er att höja mjölkpriset med någon krona för att klara u-hjälpen, medan ni däremot säger att ni måste gå emot förslaget om några ören mer på bensinen för att klara u-hjälpen? Hur stämmer det med engagemanget för de fattiga folken? Till Fälldin, som klagade så mycket över livsmedelssubventionerna, vill jag ställa frågan: När ni sänkte livsmedelssubventionerna med någon miljard, var det också ett svek mot barnfamiljerna? Ifall vår sänkning med — om jag kommer ihåg rätt — 850 miljoner, i höstas var ett hårt slag mot barnfamiljerna, varför föreslår ni då inte att den tidigare nivån skall återinföras? Det gör ni ju inte. Det där resonemanget är rätt konstigt. Får jag ställa några fler frågor till centern. Ni håller er här väldigt nära högern — förlåt moderaterna. Vad är det ni skall bli överens med moderaterna och det nya folkpartiet om, eftersom ni säger att ni skall värna småfolksgrupperna och era väljare? Här borde man vara mycket konkret. Är centern, för att vara konkret, beredd att acceptera moderaternas avrustning av regionalpolitiken, där moderaterna vill spara en halv miljard? Är centern beredd att acceptera folkpartiets förslag och ta bort mjölksubventionerna, vilket med handelsmarginaler höjer mjölkpriset med omkring 1kr. per liter? Är ni beredda att acceptera moderaternas nedskärningar av anslagen till psykvården, färdtjänsten, särskolorna och den regionala kollektivtrafiken? Är ni beredda att acceptera de kraftiga höjningar av hyrorna som följer av moderaternas och folkpartiets förslag att minska bostadssubventionerna? Är ni beredda att acceptera att bidragen till energihushållningen dras in, som moderaterna vill? Är ni beredda att acceptera den höjning av arbetslösheten som ofrånkomligen följer av moderaternas neddragning av pengar till sysselsättningsskapande åtgärder? Detta är mycket enkla och konkreta frågor, som kräver svar om denna trepartifront skall ha någon trovärdighet. Jag är helt övertygad om att centerns väljare är utomordentligt intresserade av att få svar på dessa frågor. Bland det märkliga som har hänt är er klagan över budgetunderskottet. I oppositionsställning lade vi varje år fram förslag som skulle ha minskat detta budgetunderskott. Det kan inte vara vårt fel att ni totalt förstörde statens finanser. Ni kan inte skylla allting på oss — det var ju ni som hade makten, och ni ökade budgetunderskottet med i genomsnitt 13 miljarder per år. Märkte inte Adelsohn det? Han åkte omkring i storskogarna och räknade granar — han borde ha räknat miljoner, som hans kompisar Bohman, Mundebo och Wirtén lånade upp. Vi var kamrerarsjälar, sade ni, som inte lånade utomlands. Det bjöds in bankirer, som fyllde Grand Hotels spegelsal. Där träffade ni dem, och det skrevs ut lån, på ”The Kingdom of Sweden”, alias Bohman och Mundebo, miljard på miljard. Vi betalar nu 19 miljarder i ränta på utlandsskulden, som i allt väsentligt de borgerliga lyckades dra på landet under sex år. Och budgetunderskottet, som var i stort sett noll när vi lämnade makten, ökade med fullkomligt fenomenala belopp under de där sex åren — miljard på miljard på miljard! Statsskulden, som ni talar om, var 82 miljarder efter 44 års socialdemokratiskt regerande, och den ökade till 400 — ni hade femdubblat den på bara några år! Vad är det vi gör nu? Jo, vi har vänt på denna utveckling. Vi har börjat den långa marschen att röja upp efter denna oreda, efter det systematiska förstörandet av statsfinanserna. Det skall vi göra. Det är nästan löjeväckande att höra Adelsohn beklaga sig över sin och sitt partis nästan förnedrande behandling av Sveriges statsfinanser, genom att nu klaga över den statsskuld som ni ålade det svenska folket.

Fru talman! När jag var ung och gick i skolan fick jag lära mig att man alltid skulle säga herr Adelsohn, herr Wikström, herr Fälldin eller herr Palme. Man skulle inte säga bara efternamnet, för då hade man ingen respekt för den man talade med. Jag vet inte om det är sant. Jag vill fråga 270130-0499 om det. Låt mig också fråga: På vilken enda punkt — utom när det gäller försvaret, och om det sitter vi också och förhandlar nu — ville ni socialdemokrater hålla igen mellan åren 1976 och 1982? På vilken enda punkt ville ni hålla igen för att minska statsskulden? I dag skäller ni och dräller invektiv över oss därför att vi vill hålla igen mer än ni. Det är ju ett alldeles omöjligt resonemang ni för, Olof Palme, när ni anklagar de borgerliga för en hög statsskuld, samtidigt som ni själva vill ha den högre och har velat det under alla år som Olof Palme varit ledare för socialdemokratin. Beträffande arbetslösheten säger Olof Palme att den med vår politik skulle öka med 35 000 personer på grund av besparingarna. Men i höstas lade ni själva fram förslag om besparingar på runt 7 miljarder, vilket med samma logik skulle minska antalet jobb och öka arbetslösheten med 25 000 personer. Det visar att det är ett orimligt resonemang. Det går inte ihop. När jag haft samtal med mina partikolleger i Danmark och Norge har Kåre Willoch klagat över att det tyvärr inte finns något krismedvetande i Norge och att det är svårt att få det norska folket att inse att man behöver hålla igen — de säger att de har oljan, och den finns inte. Han ser avundsjukt på Poul Schläter i Danmark, där detta krismedvetande finns. Om vi jämför med Danmark kan vi alltså se att Danmark sparar mycket mer än vi, och där fortsätter man att spara. Danmark har samtidigt en högre tillväxt än Sverige. I Danmark minskar arbetslösheten, medan den ökar i Sverige. Den danska statsskulden är nu mindre än den svenska. Men Olof Palme och hans socialdemokrater basar på i precis motsatt riktning i förhållande till den som det danska folket följer under den regering som fått förnyat förtroende. Några ord när det gäller barnfamiljerna: Vi har aldrig föreslagit en total skattehöjning för att klara ett extra stöd till barnfamiljerna. Vad vi moderater har sagt är att vi vill försöka sänka statsskatten mycket för alla, så att ingen skall behöva få en skattehöjning, men skattesänkningen skall gå särskilt till barnfamiljerna. Då avser vi främst de familjer som har många barn, och särskilt de där bara en av föräldrarna har inkomst och den andra gör sitt arbete i bostaden och hemmet. Det tycker vi är viktigt. Jag vill också säga till Thorbjörn Fälldin att vi är på det klara med att de som inte kan utnyttja de avdrag vi föreslagit i stället skall få ett motsvarande tillskott i kontanter. Det är mycket enkelt att klara detta administrativt. Det är fråga om en enda liten uträkning sedan deklarationerna avgivits. Detta bygger vi på att vi inte vill att alltför många svenskar skall betala så mycket i skatt att de inte kan försörja sig. Vi vill ha en annan politik, som innebär att man betalar mindre i skatt och i stället kan försöka klara sig och sin familj. Våra förslag är noggrant och genomtänkt byggda på att vi vill försöka öka valfriheten för föräldrarna. Vi vill inte ha den socialistiska modellen som innebär att alla barn skall placeras i kollektiva daghem, utan vi vill att familjerna skall få alternativ, dvs. valfrihet. Men en förutsättning för valfriheten är att man accepterar arbete med barn som ett arbete, vare sig det gäller andras barn på ett daghem, andras barn i ett familjedaghem eller egna barn i det egna hemmet. Det är att beklaga att mer än hälften av den svenska riksdagens ledamöter ännu inte vill acceptera att arbete med egna barn i det egna hemmet är ett arbete. Vi vill ha alternativ av alla slag. Jag kan på ett sätt glädja riksdagen med att jag häromdagen hörde att idén med en ”cityakut” liknande den i Stockholm, som socialdemokraterna så hårt arbetat emot som ett alternativ, har spritt sig. I dagarna öppnas en cityakut i London, och man håller på att förbereda öppnandet av en i Paris. Detta är det bästa exemplet på att man bör tillåta alternativ och tillåta människor att ta initiativ' och pröva verksamheter vid sidan av de kollektiva monopolen. Då får vi ny verksamhet och konkurrens, och vi får faktiskt också export i form av tjänsteexport och serviceexport, vilket är nog så värdefullt för Sverige. På de områdena kan vi väldigt mycket. Beklagligtvis tvingas vi väl slå våra pannor blodiga mot socialdemokratin i det fallet. Tyvärr har vi i dag en minoritetsregering som inte gärna ser sig om efter vänner. Ni har svikit de flesta grupper sedan ni tillträdde: pensionärerna och herr Sandberg, mittenpartierna i skatteöverenskommelsen, tjänstemännen genom att ändra indexuppräkningarna. Ni svek alla byggjobbarna, som rimligen trodde på en byggboom. Ni svek alla de arbetslösa som skulle få jobb. Ja, ni har svikit nästan de allra flesta löften ni avgav. Då gäller det förstås att ge en glättad bild. Men så lätt är det inte, för den politik ni i dag bedriver leder till att ni lägger skuld och skatt på skuld och skatt för att klara statsutgifterna. Men skatterna undergräver styrkan i Sveriges ekonomi, och skulderna kommer att klavbinda framtida generationer. Vi moderater vill ha lägre skatter och lägre skulder. Socialdemokraterna vill ha högre skatter och högre skulder. Så får svenska folket välja.

Fru talman! Vi socialdemokrater lade förslag som skulle ha lett till sänkt budgetunderskott, säger Olof Palme. Detta är icke korrekt! Era yrkanden och vad ni röstade för under er tid i opposition skulle ha lett till ännu större budgetunderskott. Att ni hade denna inställning framgår med all tydlighet i världen av att under det första året som ni hade regeringsmakten efter valet 1982 ökade ni statsutgifterna med mer än 40 miljarder kronor. Detta tror jag är exempellöst. Ni ökade, som sagt, statsutgifterna med mer än 40 miljarder kronor. Ni höjde skatterna med 25 miljarder kronor. Det är, som jag uppfattar det, egentligen ganska skrämmande att erfara att landets statsminister åter och åter står i denna talarstol och förklarar att det icke går att sänka budgetunderskottet och att man icke vill sänka budgetunderskottet. Om ni lever efter detta recept dröjer det inte länge förrän såväl den totala inkomstskatten som mervärdeskatten går åt till att betala räntorna på de efter hand ökade samlade budgetunderskotten. Hur skall ni i det läget över huvud taget kunna driva en politik som ger grund och utrymme för arbete och sysselsättning? För att säga det rent ut: Det förefaller mig som om ni, med er uppläggning av politiken, icke räknar med att ha regeringsansvar efter nästa val. Det är den slutsats man kan dra. Sedan fick jag en lång rad frågor av Olof Palme. Han ställde frågor också på områden där jag redan givit svar i mitt huvudanförande. Får jag i det sammanhanget säga till Ulf Adelsohn att jag redan har accepterat och förklarat att jag inser att man kan nå samma resultat genom att ge de grupper som kommer utanför ett extra bidrag. Men jag säger nu som tidigare: Vad finns det för skäl att krångla till det hela genom att ha två system, när man genom att bygga på barnbidraget, som är en del av vårt skattesystem, kan nå den effekten att alla blir tillgodosedda? Jag har respekt för att ni moderater sätter in kraft och förmåga på att minska krånglet, men genom denna er åtgärd ökar ni krånglet. En annan fråga löd: Är ni beredda att acceptera en nedrustning av regionalpolitiken? Jag redovisade i mitt huvudanförande att vi ökar anslagen till regionalpolitiken, och i decentralistisk ordning ökar vi framför allt länsanslagen. Beträffande livsmedelssubventionerna redovisade jag att vi tyckte förfärligt illa om att ni drog in dem före jul, eftersom det i första hand drabbar barnfamiljerna, som inte fick något annat i stället. Varför yrkar ni inte att livsmedelssubventionerna skall återinföras? Vi hade visserligen kunnat yrka på det, men vi vet att det hade varit ett fullständigt tomt yrkande eftersom de övriga partierna — moderater, folkpartister och socialdemokrater — är beredda att gå längre. Varför skulle vi framföra ett sådan yrkande? Det intressanta är att veta hur ni kommer att hantera livsmedelssubventionerna. Vi vill ha dem kvar, eftersom de är ett viktigt inslag för barnfamiljerna. Beträffande energipolitiken har jag redan redovisat här hurusom vi med våra åtgärder skulle ge tiotusentals arbetstillfällen i de sysselsättningssvaga områdena. Man får gå fram systematiskt på detta sätt om man skall kunna öka sysselsättningen. Vi har föreslagit åtgärder för de små och medelstora företagen, t.ex. sänkt sjukförsäkringsavgift, men man skall naturligtvis inte gå fram via löntagarfonder och mer av central styrning, av den typ som socialdemokraterna föreslog t.ex. på skogens område. Nej, skall vi ha framgång måste vi lita till de enskilda människornas initiativkraft och förmåga. Det är det som människorna måste känna, om vi skall få dynamik och expansion i näringslivet och sysselsättning i hela samhället. Sluta därför med era centralistiska, kollektivistiska och socialistiska metoder!

Fru talman! Mjölksubventionerna kom ju till för att stödja barnfamiljerna, men bara drygt hälften av dem går i dag till dessa familjer. Vi vill att hela detta stöd skall hamna hos de avsedda hushållen, och det är också syftet med vårt omfördelningsförslag. Vi har också en stark tilltro till de svenska föräldrarna och menar att de när de får mera pengar i handen fortfarande kommer att välja att köpa mjölk. En av våra huvudinvändningar mot det socialdemokratiska budgetförslaget är ju att man inte har någon beredskap för finansieringen av den förstärkning av försvaret som vi sedan länge vetat är nödvändig. Man säger sig också ha upptäckt ungefär vid nyåret att det är torka i Afrika och att UNICEF och IDA behöver större tillskott. Jag tycker att det är bra när regeringen inser sina misstag. Utan tvivel är det möjligt för regeringen att få majoritet i riksdagen för ökade anslag både till försvaret och till det internationella biståndet liksom till en finansiering härav. Men det kan ju inte vara så att regeringen skall diktera villkoren. Vi har anvisat alternativ till regeringens förslag om en bensinskattehöjning. Anledningen till att vi har gjort det är att vi tycker att skatterna i Sverige inte skall höjas ytterligare. De är redan höga nog. I stället får utrymme för angelägna satsningar skapas genom omprioriteringar. Det är vi också beredda att diskutera med regeringen. Det kan knappast vara några svårigheter för regeringen att i de borgerliga partiernas motioner hitta gemensamma förslag, som också borde kunna vinna stöd från socialdemokraternas sida. Jag slutade mitt anförande med att ställa några frihetsfrågor till Olof Palme. Han har inte svarat på dem, och jag vill därför upprepa dem. Svar kan ges nu eller senare — det är inte tidpunkten som är det intressanta utan vad svaren blir.

Nu var det ju så att Adolf Hedin satte ordet ”socialism” inom citationstecken. Varför gjorde han det? Jo, därför att han vände sig mot den uppfattningen att sociala reformer måste karakteriseras som socialism. Det var ju själva poängen i hans motion. Då — på 1880-talet — samarbetade liberaler och den grupp av socialdemokrater som redan fanns mot de konservativa, som hävdade att ett socialt ansvarigt välfärdssamhälle skulle vara detsamma som socialism. I dag samarbetar de icke-socialistiska partierna mot socialdemokraternas kollektiva löntagarfonder, som på sikt innebär att vi överger marknadsekonomin och går över till en centralistisk planekonomi. Liberal politik — år 1884 precis som år 1984 — innebär att det är fullt möjligt att ta socialt ansvar och bedriva en social reformpolitik utan socialism.

Fru talman! Jag fann till min glädje att herr Adelsohn hade snokat reda på mitt personnummer. Jag vet inte om det var i den trägna jakten att samla ihop pengar genom de tiggarbrev som personer med goda inkomster brukar få, undertecknade Ulf Adelsohn. Breven är fabricerade av något som heter Celeritas, som är dotterbolag till Aktiebolaget Arvid Lindman, som i sin tur på något sätt är knutet till Fria moderata studentförbundet. Men väl bekomme! Han får gärna leta rätt på mitt personnummer. Till Jan-Erik Wikström. Att inte kunna ge ett enkelt besked är litet svagt med tanke på de stora ord som ni använder. Är ni beredda att höja priset på bensin med några ören för att klara hjälpen till de fattiga länderna? Uppenbart är ni beredda att höja mjölkpriset med en krona för att klara det. Det här är en enkel, moralisk fråga. Där gol diverse hanar — när Wikström stod i talarstolen. Thorbjörn Fälldin talade om budgetunderskottet. Först är att säga att han talade osanning: det är fråga om ett lägre saldo varje år. Varför ökade vi statsutgifterna i början? Jo, för det första hade ni med 9 miljarder kronor räknat fel beträffande statsskuldsräntan. Det kunde inte vi hjälpa. För det andra var vi tvungna att anslå 5-6 miljarder kronor för att täcka uppkomna förluster i statliga företag. Det var de där skeletten som skramlade i garderoberna, när vi kom in i kanslihuset — obetalda räkningar. För det tredje infriade vi våra vallöften. Det betalade vi med en höjning av momsen. För det fjärde satsade vi verkligen för att få stopp på den galopperande ökningen av arbetslösheten. Faktum är, att om vi ser till våra samlade resurser, finner vi att budgetunderskottet minskat som andel både 1983 och 1984. 1982, då den nya regeringens beslut knappast hunnit påverka utgifter och inkomster, var budgetunderskottet 13,4 20 av BNP. 1983, då våra beslut började bita, minskade budgetunderskottet till 12,5 26, och i år väntas det minska till 10,8 2. Ser man på hela den offentliga sektorn, finner man att det skett en minskning från toppnoteringen 1982 på 6,4 96 av BNP till 5,9 26 år 1983 och 4,5 Jo år 1984, dvs. en nedgång med en tredjedel på två år. Detta har inte skett på grund av skatteskärpningar. Skattekvoten ligger, trots Adelsohns hysteriska bedyranden — herr Adelsohns upprörda påståenden — kvar på samma nivå som 1981. Underskottet har i stället gått ned på grund av att tillväxten i ekonomin har ökat och till följd av en stram utgiftspolitik. Under den borgerliga regeringspolitiken ökade de offentliga utgifterna med 5,3 9o per år. 1983 var ökningen endast 2,4 96, och i år blir den bara 0,4 96. Det är sanningen bakom budgetutvecklingen. På det papper som jag håller i handen finns det en kurva som visar budgetunderskottet. Jag skall verbalt försöka redogöra för detta: Vi har börjat få kontroll på utvecklingen. Att ni står och larvar er om detta måste ju bero på att ni har ett fasligt dåligt samvete. Ni vet att ni under sex förspillda år satt och förstörde statens finanser, och när ni nu ser att vi kommer och tar ett grepp blir ni utom er av förtvivlan. Jag förstår det. Med skammens rodnad på kinderna är ni uppe och klagar över det budgetunderskott som ni själva ställt till med och den statsskuld som ni upparbetat träget under ett antal år. Det är bra när en syndare känner på detta sätt, men det är inte särskilt heroiskt. Herr Adelsohn talade i början av sitt anförande om skolan. Jag blev nyligen intervjuad, under säkerhetskonferensen, av en amerikansk journalist. Han ställde en fråga: Hur kommer det sig att barnen i svenska skolor har så mycket bättre kunskaper än barn i amerikanska skolor? Enligt en undersökning som han hade låg vi på topp, efter japanerna. Jag svarade honom: Det beror på att vi har satsat på en skola för hela folket, där vi skall lyfta hela det svenska folkets kunskapsnivå genom en statlig och kommunal skolpolitik. Vi har inte överlåtit det hela åt privatkapitalismen. Vi har inte fallit för en utbildningspolitik som syftar till att ge fördelar till en elit, kommande från de besuttna, vilket är traditionell högerpolitik. Det är därför vi här i landet har lyckats bättre än andra länder. Dess bättre har centern och folkpartiet för det mesta varit med på den politiken. Men det har varit en politik mot den traditionella högern, vare sig de kallar sig moderater eller något annat. Det är av samma skäl som vi inte kan tillåta något privatgeschäft i vinstsyfte när det gäller omsorgen om våra barn. Det finns förskräckande exempel i Amerika på vad det leder till i fråga om dålig omsorg om barnen och usla löner för personalen men väldiga profiter för dem som driver det hela. Och detta är vi ointresserade av, precis som på skolpolitikens område. Vidare till herr Adelsohn, som klagade över skatter: Ni har accepterat energiskattehöjningar, ni har accepterat vattenkraftskatt, ni har accepterat arbetsgivaravgifter, ni har accepterat momsen. Ni har accepterat de flesta skattehöjningar som ni för ett år sedan sade var orimliga och omöjliga! Det är inte vidare konsekvent. Sammanfattningsvis vill vi till sist beröra två ting. För det första är det litet tråkigt att höra våra borgerliga motståndare, som inte har något nytt att komma med. Det är i stort sett samma gamla borgerliga politik. Ni traskar fram i samma gamla borgerliga hjulspår. Och i stort sett för ni fram precis samma förslag som ni förde fram i valrörelsen 1982 — och som då underkändes av väljarna. Ni har icke ägnat er ett dugg åt omprövning eller självprövning. Däremot pågår en debatt inom socialdemokratin — som ändå vann — om hur vi skall anta framtidens utmaning, medan ni vänder er mot det förflutna. Det är litet tråkigt för spänsten i den politiska debatten att ni inte har en enda ny tanke att komma med. Möjligen kan man se en ännu mer extrem högerpolitik inom vissa delar av moderaterna. Det är en intressant tanke; Moderaterna sticker verkligen långt åt höger på grundval av erfarenheterna av sex borgerliga regeringsår. Jag frågar mig: Vad kan det bero på? Det andra som jag skulle vilja säga sammanfattningsvis är följande: Det finns nu i Sverige ett slags känsla av tillförsikt. Det är inte så roligt att leva i ett land i utförsbacke, där alla kurvor pekar nedåt, där alla nyheter i stort sett är dåliga nyheter. När man reser omkring i landet, träffar människor och diskuterar med dem har man en känsla av att människorna börjar räta på ryggen igen och se mot framtiden med vissa förhoppningar. Det finns givetvis ingen som inte är medveten om att vi har väldiga problem: alla de skulder som de borgerliga dragit på oss, arbetslösheten och den väldiga minskningen av realinkomsten, som det tar tid innan man tar igen. Allt detta är problem för människorna. Men det börjar bli litet bättre igen. Man kan se att Sverige har möjligheter för framtiden. Sverige är återigen på väg, och det gäller att vi med gemensamma krafter ser till att vi tar vara på de möjligheterna till ekonomiska framsteg och förbättrad sysselsättning. Men då får vi aldrig glömma att det måste ske med en rättvis fördelning, så att inte en del drivs att leva på livets skuggsida. Det måste bli välfärd och framsteg för alla medborgare i Sverige.

Fru talman! Låt mig först konstatera att herr Palmes — eller gärna Olof Palmes — baktanke med att tala om ”högern” är lika genomskinlig som den bild han gav av budgetunderskottets utveckiing. Med hänsyn till den djupgående ekonomiska krisen i Sverige är årets finansplan överraskande tom på konkreta åtgärder. I stället talas det där mycket om fördelningspolitik. Bördorna skall fördelas efter bärkraft och fördelningspolitiskt motiverade åtgärder riktas mot bättre ställda grupper, heter det gång på gång i finansministerns framställning. Han skryter med att ha skärpt skatterna på företagande och aktier, på förmögenhet och högre inkomster. Ovanpå allt detta utmålas löntagarfonderna som en stor fördelningspolitisk reform i syfte att sprida ägandet och göra löntagarna delaktiga i förmögenhetstillväxten. Här svingar sig Kjell-Olof Feldt upp till aldrig förut nådda nyspråkliga höjder. Men som skalden sa: ”Löntagarfonder är ett humhum skit, men nu har vi baxat dem ända hit!” Fondsocialismen innebär ju i praktiken den mest långtgående koncentration av ägandet till stora institutioner som någonsin förekommit i vårt land. Regeringen förefaller omedveten om att inkomstfördelningen numera inte säger mycket om människornas verkliga levnadsförhållanden. Ett aktuellt exempel är barnfamiljernas situation. Trots att småbarnsföräldrar befinner sig i aktiv ålder med ofta goda inkomster, har de svårt att organisera sin tillvaro så, att de kan hålla den standard de vande sig vid under ungdomsåren och som de sedan åter kan få råd med när barnen lämnat hemmet. Det är inget tvivel om att den förnyade kris i befolkningsfrågan som råder i Sverige har sin förklaring i de svårigheter som möter särskilt mångbarnsfamiljerna i det moderna samhället. Vi moderater har nyligen presenterat en partimotion, där vi visar hur större hänsyn kan tas till försörjningsbördan inom skattesystemets ram utan att för den skull någon skall behöva betala högre skatt. Den positiva reaktion som mött detta förslag inger förhoppningar om att en vändning till det bättre kan vara på väg för barnfamiljernas del. Olikheten i förutsättningar mellan barnfamiljer och barnlösa är bara ett exempel på de nya fördelningskonflikter som håller på att växa fram i vårt land. De traditionella motsättningarna mellan kapital och arbete, mellan högre och lägre inkomsttagare, mellan stadsbor och landsbygdsbefolkning håller alla på att avta. Men i den offentliga expansionspolitikens, inflationens och den stora statsupplåningens spår följer nya spänningsförhållanden: mellan den privata och den offentliga sektorn, mellan yrkesverksamma och ej förvärvsarbetande grupper och mellan dagens och morgondagens generationer. Den socialdemokratiska utvecklingsmodellens dominans i svensk politik under ett halvsekel har medfört att den offentliga sektorn i dag är övergödd, medan den enskilda är svältfödd. Detta är inte en fördelning som kommit till stånd genom konsumenternas val på en fri marknad. Därmed får vi räkna med att den resursfördelning som i dag råder är ineffektiv. Här ligger i själva verket orsaken till den svaga tillväxt vi haft i ekonomin under senare år, vilket i sin tur skapar sociala fördelningsproblem. Samtidigt finns det klara tecken på att den statsfinansiella krisen håller på att driva fram en vändning. Tidningen Dagens Industri har under några veckor redovisat en studie av medborgarnas grundläggande värderingar och attityder. Av denna framgår hur en ny individualism växer fram med en mera positiv syn på enskilt företagande och en allt större skepsis till fackets anspråk på att utvidga sin makt. Det är också betecknande att optimismen inför framtiden är betydligt större bland dem som verkar ute i näringslivet än bland dem som efter den offentliga sektorns sötebrödsdagar nu börjar få en kärvare smak på tungan. Den låga tillväxttakten i ekonomin rubbar den naturliga ordning som säger att den som arbetar bör ha det bättre ställt än den som inte arbetar. Reallönerna sjunker år efter år, medan olika sociala bidrag hålls oförändrade eller växer. Det betyder att fattigdomsfällan grävs allt djupare. Det blir allt svårare för den som blivit beroende av understöd från det allmänna att av egen kraft ta sig upp ur gropen och förbättra sin situation. Sådana förhållanden ger näring åt resignation, passivitet och liknöjdhet. Den allra allvarligaste av de nya fördelningskonflikterna är dock den som råder mellan generationerna. Dagens svenskar visar en hög grad av själviskhet. Vi anser oss tydligen ha rätt att förbruka långt mer än vad som faller på vår lott. Det kommer till uttryck i att det totala sparandet har sjunkit från sin tidigare stabila nivå på över 20 90 av bruttonationalprodukten ner till endast 14-15 Jo. Därmed avstår vi från att konsumera endast nätt och jämnt så mycket som behövs för att ersätta försliten kapitalutrustning. Vi sätter inte av någonting för att bygga ut vår produktionsapparat och därmed lägga grunden för ökad konsumtion i framtiden. Trots att vi tillhör världens rikaste länder håller vi oss regelmässigt med ett underskott i bytesbalansen. Det innebär att vi gör anspråk på att få del av andra och ofta fattigare länders sparande för att kunna fortsätta att leva på stor fot. Med det stora budgetunderskottet och det upplåningsbehov som därmed skapas intecknar vi våra barns framtid. Lånen måste på något sätt betalas tillbaka. Det är känt från historien hur regeringar i motsvarande situation valt att med hjälp av en snabb inflation reducera värdet av långivarnas fordringar. Men eftersom vi svenskar har valt att placera över en fjärdedel av vår statsskuld utomlands är den vägen inte framkomlig. Om de inhemska fordringsägarna dras vid näsan med en resolut penningvärdesförstöring, växer i stället utlandskulden mätt i svenska kronor. Slutsatsen blir att de statsutgifter vi inte klarar att skattefinansiera i dag måste betalas med ränta på ränta via våra efterkommandes skattsedlar. Det korrekta måttet på skattetrycket i Sverige är därför inte de 51 eller ibland 61 26 som brukar redovisas i internationell statistik, utan de två tredjedelar av bruttonationalprodukten som de offentliga utgifterna nu uppgår till. Vår generations sätt att lasta över problemen på framtiden bäddar utan tvivel mycket obekvämt för våra ungdomar. Inte nog med att de får en sämre utbildning än vad de är förtjänta av, inte nog med att vi har organiserat arbetsmarknaden på ett sätt som gör utträdet i förvärvslivet svårare än vad det behövt vara — därutöver tar vi upp lån för att slå vakt om en levnadsnivå som vi inte själva förmår skapa förutsättningar för. När vi ålägger våra efterkommande att återbetala dessa skulder, betyder det att de i motsvarande mån tvingas avstå från egen konsumtion. Eftersom de stora grundläggande balansbristerna i ekonomin medför att tillväxten blir liten, betyder detta att vi dömer kommande generationer till en sämre standard än den vi anser vara oundgängligen nödvändig för vår egen del. Som om detta inte räckte, kräver vi dessutom av morgondagens svenskar att de ur sitt krympta konsumtionsutrymme skall betala växande kostnader för pensioneringen av sina föräldrar. Riksförsäkringsverket anser att för att klara givna pensionsutfästelser måste ATP-avgiften under senare delen av 1980-talet höjas med 1 procentenhet om året, dvs. fem gånger snabbare än nu. Medan i dag fyra förvärvsarbetande drar försorg om en ATP-pensionär, går det år 2000 en pensionär på tre yrkesverksamma och en på två år 2030. Det blir ett stort problem, eftersom ATP är konstruerat som ett fördelningssystem, där pensionerna under ett år tas ur de avgifter som flyter in samma år. Denna konstruktion förutsätter snabb ekonomisk tillväxt och stigande realinkomster, alltså motsatsen till vad som nu gäller och även till vad som kan förutses för framtiden, om det inte sker en rejäl omläggning av den ekonomiska politiken. Successivt bekräftas de brister i systemet som redan under ATP-stridens dagar påtalades från borgerligt håll. När nu AP-fonden blivit beroende av sina ränteinkomster för att klara pensionsutbetalningarna, påminns vi om att avkastningen på de fonderade miljarderna medvetet hållits nere genom att de placerats till konstlat låg ränta i statsskulden och i ett bostadsbestånd som inte motsvarar konsumenternas efterfrågan. Vidare står det klart att om den förutsatta tillväxten verkligen kommer till stånd, utvecklas ATP-pensionen med nuvarande regler snart till en grundpension på hög nivå för alla. Men om tillväxten uteblir kan till slut givna utfästelser inte upprätthållas, och då tyder aktuella tendenser på att man skär uppifrån. Redan i dag är skillnaden liten mellan personer med ingen och full ATP till följd av skatteregler, bostadsbidrag och andra inkomstprövade förmåner. Det förefaller som om den gamla centermodellen från pensionsomröstningens linje 2 skulle komma att förverkligas bakvägen, oavsett hur det går med den ekonomiska utvecklingen. ATP-systemet kan liknas vid ett gigantiskt kedjebrevsspel. I stället för att betala in avgifter till sin egen framtida pensionering satte rekordårens svenskar upp sig själva överst på listan och skickade breven till sina efterkommande. Mot att de betalar föräldrarnas pensioner förespeglas de att deras barn skall behandla dem lika generöst. Men det här sättet att skicka räkningar vidare till kommande generationer håller knappast i längden. Rätt som det är börjar människor, som ännu är i inledningen av sitt yrkesliv, fråga sig om verkligen deras barn kommer att avstå konsumtionsutrymme till dem i den utsträckning som de själva förväntas göra för sina föräldrar. Om förtroendet på detta sätt sviktar, är det lätt hänt att kedjan brister. Med hänsyn till de löften som ställts ut kan det leda till en kris för hela vårt samhällssystem. Det finns ett sätt att slippa betala den föregående generationens konsumtionskrediter och pensionspengar. Det är att lämna landet. Den utvägen kommer inte att stå öppen för alla. Men vi kan redan se hur den utnyttjas av personer, vilkas krafter vi skulle behövt i arbetet på att bygga ut och förnya det svenska näringslivet. Dagens emigranter är inte i första hand de som efter avslutad livsgärning far till Spanien för att njuta sol och frukten av sin möda. Det är i stället de entreprenörer och framtidsmän på olika områden som utomlands tycker sig få bättre utlopp för sitt kunnande och sina ambitioner och dessutom där ser ett större resultat av sina ansträngningar. De som finns kvar och skall betala notan här hemma i Sverige blir allt färre. Det finns ytterligare en fördelningskonflikt, som just nu är högaktuell i svensk politik, nämligen den mellan i-länder och u-länder. Gradvis börjar vi här i Sverige inse att utvecklingsbistånd är mer komplicerat än att bara skicka miljarder till fftämmande länder. För det första måste vi ju verkligen avstå från något, om vi skall kunna tala om en omfördelning av resurser. Men sedan många år tillbaka lånar vi i stället utomlands till biståndet och förutsätter alltså att uppoffringen — åtminstone t. v. — skall göras av andra. För det andra finns det starka skäl att ändra biståndets form och inriktning. Nu skickar vi pengar till regeringar i socialistiska diktaturer, som ofta använder dem till att bygga ut byråkratin — i den mån medlen inte skapar utrymme för krigsinsatser i angränsande länder. Vi måste skärpa kravet på att mottagarländerna om inte präglas av så ändå strävar mot demokrati och mänskliga rättigheter. Det bästa sättet att säkerställa detta är att stödja länder som satsar på marknadsekonomi, vilket undantagslöst visat sig vara en förutsättning för demokrati. Och det stödet ger vi effektivast genom att själva vara konsekventa frihandlare. Om vi köper de varor som u-länder kan producera bra och billigt, stöder vi inte korrupta regimer utan privat företagsamhet, vilket från utvecklingssynpunkt självklart är att föredraga. Fru talman! Det är naturligtvis helt orimligt att när regeringen vill hjälpa svältande barn i fattiga länder, så tar den inte pengarna från den krigförande Sovjetsatelliten Vietnam utan ur ett utrymme som kunde användas för att behålla vårt eget försvar vid den styrka som bedömdes knappt tillräcklig i 1982 års försvarsbeslut. Det finns en fråga som tar över alla fördelningskonflikter. Den gäller vårt försvar, som är en förutsättning för att vi svenskar i frihet skall kunna råda över våra egna angelägenheter.

Fru talman! Centerns budgetalternativ innebär besparingar utöver regeringens förslag med 16 miljarder kronor, varav 10 miljarder är bestående besparingar. Förutom en bättre konjunkturanpassning och en bättre beredskap för kommande lågkonjunkturer ger vårt alternativ lägre inflation och möjligheter till sänkta räntor. För den enskilde innebär detta fler och tryggare jobb. Vårt alternativ ger utrymme och frihet för småföretagens utveckling, slår vakt om lantbruket och dess roll i samhället och återger regionalpolitiken dess betydelse för att förhindra utarmning av glesbygd och småorter. En hörnsten i vårt budgetalternativ är att sparsamheten med statens resurser skall stärka medborgarnas grundtrygghet genom att inriktas på att effektivisera och avbyråkratisera den offentliga sektorn och skära bort överkonsumtionen. Denna grundtrygghet som vi vill skapa måste självfallet också innefatta pensionärerna. Vårt alternativ ger också utrymme för en offensiv familjepolitik, präglad av centerns principer om valfrihet för familjerna i fråga om barnomsorg. Äntligen förefaller det som om centerns mångåriga kamp för rättvisa åt hemmavarande — dvs. hemarbetande — make i barnfamiljerna krönts med viss framgång. Till detta återkommer Karin Söder å våra vägnar senare i denna debatt. Vi upplever just nu en klar och sedan många år efterlängtad uppgång i den internationella konjunkturen. Bakgrunden är dels vissa oljeprissänkningar hösten 1982, dels att USA men även Västtyskland och Storbritannien lättat på en doktrinär penningpolitik när nu inflationen i dessa länder kommit ner till 1960-talets nivå. För vårt land, som är starkt beroende av den internationella utvecklingen, känns konjunkturförbättringen som om vårsolen bryter fram efter en lång och kall vinter. Det är den helt avgörande omständigheten, som t.o.m. gör en beredd att överse med regeringens egocentriska nycker, när den söker leda i bevis att den, dvs. regeringen, är själva vårsolen. Den reflexionen gör man, när man lyssnar till statsministerns oratoriska utsvävningar här. Det karakteristiska för denna konjunkturuppgång är att den inte åtföljts av en allmän och stark ökning av det internationella handelsutbytet. Dels är uppgången i de västeuropeiska industriländerna sammantagen relativt långsam, dels lägger den internationella skuldkrisen en kraftig hämsko på handelsutbytet mellan å ena sidan OECD-länderna och å andra sidan de berörda utvecklingsoch statshandelsländerna. De sänkta oljepriserna leder vidare till att OECD-ländernas import har minskat kraftigt. De flesta bedömare är dock eniga om att världskonjunkturen kommer att vara gynnsam under 1984. I detta läge hävdar regeringen i finansplanen att finanspolitiken är stramt konjunkturanpassad. Det är ett anmärkningsvärt påstående, eftersom verkligheten är precis tvärtom. Den budget regeringen lagt fram saknar just den anpassning till konjunkturläget som vore rimlig och nödvändig. Den ingår inte som en integrerad del i stabiliseringspolitiken. Regeringen skjuter problemen framför sig eller överlåter dem till riksbanken. Man surfar på den internationella konjunkturuppgången och hoppas att kommer tid kommer också råd. Men dess värre är detta en ansvarslös politik. Betecknande nog avhåller man sig också från en bedömning av de ekonomiska utsikterna för 1985. En berättigad fråga till finansministern är f.ö. varför hans egna prognoser utelämnar 1985 och skiljer sig så avsevärt från konjunkturinstitutets? Konjunkturinstitutets prognos för BNP stannar på 1,6 20, men regeringen beräknar ökningen till 2,6 2. Är det väsentliga skillnader i underlaget för bedömningarna som motiverar denna olika inställning till utvecklingen, eller tänker man helt enkelt skrota det gamla anrika konjunkturinstitutet? När nedgången i konjunkturen kommer, har man med denna politik ett sämre utgångsläge än man borde ha för att klara problemen. Budgetsaldot på 81 miljarder kronor har till betydande del uppnåtts genom extraordinära budgetförstärkningar. Det rör sig bl.a. om ändrade inbetalningsrutiner för skatter och avgifter. Det är självfallet inte fel att göra dessa engångsförstärkningar, men det är fel att tro att dessa insatser räcker långsiktigt. Det är emellertid avslöjande för regeringens taktik. Den är att tillgodogöra sig de politiskt mera lätthanterliga budgetförstärkningar som mittenregeringen initierade men däremot riva upp de kontroversiella, t.ex. beslutet om karensdagar vid sjukförsäkringen. Detta vittnar inte precis om något utpräglat politiskt mod. Det stora budgetunderskottet är f.n. självfallet det allvarligaste hotet mot den svenska ekonomin. Underskottet ökar inflationstrycket, driver upp räntenivån och minskar utrymmet på kapitalmarknaden för de investeringar vi hoppas på inom industrin. Just investeringarna kan bli ett akut problem, om den nuvarande högkonjunkturen leder till betydande och i och för sig högst angelägna investeringsökningar. Med ökade underskott i budgeten ökar också ränteutgifterna. Redan innevarande budgetår överstiger räntekostnaderna klart inkomsterna från hela den statliga inkomstskatten, och framtidsperspektivet är djupt oroande. Härtill har också bidragit den exempellösa utgiftsökningen med 40 miljarder kronor under socialdemokratins första regeringsår. Hur man än vänder och vrider på detta problem finns det ingen genväg ut ur denna situation. Den enda realistiska ekonomiska politik som står till buds är att kraftigt minska de offentliga utgifterna. Att använda skattehöjningar för att fylla igen budgetunderskottet är ingen realistisk väg, eftersom det enbart hämmar den ekonomiska utvecklingen i landet. Målet för en långsiktig budgetpolitik måste vara att statsskulden inte längre ökar i reella tal. För detta krävs att det strukturella underskottet på 30 å 40 miljarder kronor avvecklas. Det är av stabiliseringsoch sysselsättningspolitiska skäl självfallet inte möjligt att göra den avvecklingen i ett sammanhang. Det är dock nödvändigt att i den nuvarande konjunktursituationen se till att man uppnår bestående besparingar. Vi har för vår del beräknat att dessa borde uppgå till minst 10 miljarder kronor. Detta är vad centern föreslår i sin alternativa budget, vilket innebär att det underliggande budgetunderskottet skulle stanna vid 82 miljarder kronor i stället för regeringens 92 miljarder och kassasaldot vid 65 miljarder i stället för regeringens 81 miljarder kronor. Därutöver föreslår centern i sin alternativa budget lika stora insatser i form av engångsförstärkningar eller utflyttningar ur statsbudgeten. Även dessa åtgärder är motiverade av stabiliseringspolitiska skäl och skulle förstärka budgetens konjunkturpolitiska profil. Det mest anmärkningsvärda i regeringens ekonomiska politik är dock den fullständiga snedvridningen mot penningpolitik och passiviteten eller handlingsförlamningen inom finanspolitiken. Vi har redan en penningmarknad som är ytterligt ansträngd. Inkonsekvenserna är påtagliga. Å ena sidan vill regeringen öka upplåningen utanför banksektorn, dvs. hos företag och enskilda, men å andra sidan förutspår man samtidigt dels ökade investeringar hos företagen, dels något ökad privat konsumtion trots oförändrade disponibla inkomster för hushållen. Detta kan bara nås genom en ytterligare sänkning av hushållens sparande. Ekvationen går inte ihop. Centerns budgetalternativ innebär en väsentligt lättare penningmarknad. Därmed skapas möjligheter att hålla ett lägre diskonto och föra en flexibel räntepolitik. Den nu förda ekonomiska politiken är en särskilt tung börda för t.ex. småföretagssektorn. Ta t.ex. lantbrukssidan med dess höga kapitalintensitet, som i dag verkligen känner av vad regeringens penningpolitik innebär. Men detta gäller naturligtvis också näringslivet i stort, och även hushållen känner av konsekvenserna av denna penningpolitik. Dessa konsekvenser kan bli förödande för produktion och tillväxt och äventyra det inflationsmål som regeringen har ställt upp. Vårt alternativ ger möjligheter till sänkt ränta och större möjligheter att snabbt återskapa en fungerande penningoch kapitalmarknad. Fru talman! Betecknande för regeringens försök att blanda bort korten i budgetpropositionen är det språkbruk man använder. På ett ställe står det i finansplanen, att den svenska regeringen för en ”stram finanspolitik”, men i samma finansplan står det att i USA har finanspolitiken en ”utpräglat” expansiv inriktning. I verkligheten är underskottet i den offentliga sektorn dubbelt så stort i Sverige som i USA, räknat i procent av BNP. Hur förklarar finansministern detta språkbruk? På ett ställe i finansplanen talar man om att ”inflationen är på väg ned” och på ett annat ställe om ”en situation av snabbt sjunkande inflation”. I verkligheten har inflationen ännu inte visat några direkta tecken på att sjunka. Till sist noterar jag att finansplanen konstaterar att ”arbetslösheten begränsats”. Självfallet är inte arbetslösheten obegränsad, men icke desto mindre har den obestridligen ökat. Finansministern har ju ställt upp ett mål: att pressa ner arbetslösheten från nuvarande nivå till 3 90, dvs. den nivå som av oppositionspolitikern Kjell-Olof Feldt 1982 karakteriserades som en katastrof för nationen. Jag skulle vilja säga att det är den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken som håller på att bli en katastrof. I den regionalpolitiska nedrustningens spår kommer nu också flyttlasspolitiken. Finansministern auktoriserar den själv i finansplanen. Men det är väl så att ändamålet helgar medlen. I sann jesuitisk anda skulle denna sentens kunna stå som samlande begrepp för många av de formuleringar som sätter sin prägel på finansplanen. Fru talman! Försöken att blanda bort korten och skjuta problemen på framtiden ökar inte respekten för regeringens ekonomiska politik eller tilltron till dess förmåga att bemästra en allvarlig ekonomisk situation.

Fru talman! Det är vanligt att politiker försöker klä sina ståndpunkter och sitt program i en vacker språkdräkt. Likheten med H. C. Andersens saga om kejsarens nya kläder är i det här avseendet ofta påfallande — sagan om kejsaren som i all sin nakenhet försökte få folket att tro att han gick klädd i praktfulla kläder. Man kommer osökt att tänka på H. C. Andersens saga när man lyssnar till statsminister Palme i dagens debatt eller när man läser årets budgetproposition. Där presenteras regeringens ekonomiska politik under rubriken Den tredje vägen. Socialdemokratin säger sig avvisa såväl expansionismens som åtstramningens väg. I stället slår man in på den s.k. tredje vägen. Men på samma sätt som kejsaren i H. C. Andersens saga avslöjades i all sin nakenhet kommer regeringens nya politik att genomskådas. Den s.k. tredje vägen är nämligen bara en beteckning på att ingenting göra. Regeringens ekonomiska politik av i dag är att sitta med armarna i kors och hoppas på draghjälp från en internationell konjunkturuppgång och på ansvarsfullt uppträdande från företag och löntagarorganisationer. När Olof Palme i valrörelsen 1982 presenterade socialdemokratins ekonomisk-politiska alternativ myntade han samtidigt slagordet svängrum i stället för svångrem. Men nu blev det ingetdera. Regeringen avvisar både en expansionistisk svängrumspolitik och en åtstramande svångremspolitik. Regeringen har i stället valt passivitetens väg: inga nya reformer, men heller inga nya besparingar. Budgetpolitiken präglas av några garneringar i form av ”extraordinära budgetförstärkningar”, men problemet med det stora budgetunderskottet är kvar. Regeringen konstaterar också, ärligt nog, att det ”underliggande budgetunderskottet” ligger kvar på 92 miljarder kronor — en mycket hög nivå. Denna passivitetens och de fromma förhoppningarnas politik har alltså getts den förledande rubriken Den tredje vägen. I den ekonomisk-politiska debatten före jul förra året presenterade finansministern denna politik med orden: ”en helhetsstrategi, där vi avväger inslag av expansion och åtstramning, så att de skall balansera och stödja varandra”. I sin nakna fåfänga skulle kejsaren i H. C. Andersens saga inte kunnat uttrycka det bättre. Fru talman! Med det sagda har jag inte velat påstå att en passiv och avvaktande ekonomisk politik alltid skulle vara fel. Jag har bara velat påtala det pretentiösa sätt som regeringen presenterar sin ekonomiska politik på. I nuvarande konjunkturläge kan en fortsatt exportökning ge draghjälp till hela vår ekonomi. Även om regeringens exportprognos på 5 Yo ligger högre än konjunkturinstitutets och flertalet andra bedömares, har jag ingen anledning att ifrågasätta denna optimistiska förutsägelse. Exportökningen går framför allt till industriländerna, EG och USA, medan exporten till u-länderna och statshandelsländerna är stagnerande. Balansen i oljehandeln är mycket bättre än på länge, och exporten av personbilar slår ju f.n. alla rekord. Exportframgången är alltså kopplad till konjunkturuppgången i industrivärlden. Det är självfallet nödvändigt att utnyttja denna positiva utveckling av produktion och utrikeshandel till att rätta till de bestående obalanserna i svensk ekonomi. Om vi inte kan minska obalanserna i utrikesrelationerna och i den offentliga sektorn nu, när skall vi då kunna göra det? En grundläggande svaghet i regeringens nuvarande låt-gå-politik på budgetområdet är det bestående stora budgetunderskottet. Regeringens försök att dra ner statsutgifterna har kommit av sig, och besparingsprogrammet från i höstas tycks bara vara en tillfällighet. Från folkpartiets sida menar vi att en minskning av budgetunderskottet och därmed av underskottet i den konsoliderade offentliga sektorn i allt väsentligt bara kan åstadkommas genom lägre statsutgifter. Och för att kunna göra besparingar på statsbudgetens utgiftssida krävs ett långsiktigt och planmässigt förberedelsearbete, och det är här regeringen har misslyckats. Före valet 1982 lovade man väljarna att riva upp de besparingsbeslut som riksdagen hade fattat på våren 1982, och det omedelbara resultatet av regeringsskiftet 1982 blev därför en kraftig försvagning av statsbudgeten. Förra året tog regeringen initiativ till ett antal besparingar, men i år lyser besparingsambitionerna med sin frånvaro. Denna ryckighet står i bjärt kontrast till behovet av en långsiktig och planmässig politik. Finansministern är dock sannolikt för egen del medveten om behovet av kraftfulla besparingar också framöver. I avsnittet om budgetpolitiken i ett längre perspektiv sägs t.ex: ”Därför krävs, även i dagens situation med tämligen lågt kapacitetsutnyttjande, ett kontinuerligt rationaliseringsoch besparingsarbete i den offentliga sektorn, innefattande utgiftsnedskärningar och skattehöjningar.” Det står alltså här att det flera år framöver kommer att behövas ett kontinuerligt besparingsarbete och utgiftsnedskärningar! I regeringens budgetförslag saknas emellertid en långsiktig strategi för hur dessa strukturella problem skall kunna lösas. Socialdemokraterna hoppas att den internationella konjunkturuppgången skall göra en anpassning onödig. Detta är enligt vår uppfattning en lättsinnig politik. Den kan leda till oöverstigliga finansieringsproblem när och om konjunkturen vänder. En stramare finanspolitik och mera av besparingar är därför ett måste i dagens läge. Budgetunderskottet måste under alla omständigheter finansieras på ett eller annat sätt. Det problemet blir svårare allteftersom bytesbalansunderskottet minskas. Då minskar nämligen vår upplåning utomlands, och motsvarande måste i stället lånas upp inom landet. Om man lånar inom banksystemet spär man på penningmängden och ökar likviditeten i samhället, vilket ger tendenser till prishöjningar. Staten måste alltså i hög grad låna utanför banksystemet. Regeringen är fullt medveten om detta och räknar med att i stor utsträckning kunna placera statspapper både hos hushållen och hos företagen. Särskilt anmärkningsvärt är då kanske att finansministern säger sig vilja låna ca 25 miljarder kronor av företagssektorn i en konjunkturuppgång där betydande medel borde avsättas till nyinvesteringar. Fru talman! Jag skall här inte i dag gå in på detaljerna i folkpartiets budgetalternativ. Vi får återkomma till det i finansdebatten om en månad. Låt mig bara i all korthet konstatera att vårt budgetalternativ leder till ett underskott i statsbudgeten som är 10 miljarder lägre än regeringens. Vi föreslår besparingar i storleksordningen 14 miljarder kronor, mot vilket skall vägas vissa skattesänkningar på 1,5 miljarder och vissa utgiftsökningar på 2 miljarder. Nettoförbättringen i budgeten blir då, som sagt, 10 miljarder kronor. Det är på tre punkter som folkpartiet är berett att anvisa ytterligare pengar. Det gäller familjepolitiken, biståndet till de fattiga länderna och försvarsramen. Vi föreslår dessutom att några av de många skattehöjningar som socialdemokraterna har genomfört under sina 16 månader vid makten skall upphävas. Den viktigaste skatteförändringen i vår ekonomiska motion gäller fullföljandet av marginalskattereformen. Folkpartiet står fast vid principen att minst 90 96 av inkomsttagarna skall ha högst 50 90 i marginalskatt och att vi skall ha ett fullt inflationsskydd. Jag vill upprepa mitt beklagande över att socialdemokraterna i höstas valde att ensidigt gå ifrån marginalskattereformen, på nytt skärpa skattetrycket och därmed göra det svårare för människor att genom egna arbetsinsatser förbättra sin levnadsstandard. Det gamla folkpartikravet, att det måste löna sig att arbeta, har alltjämt stor aktualitet. Flera av de skattehöjningar som socialdemokraterna drivit igenom är misslyckade också i den meningen att de inte ger något nämnvärt tillskott till statskassan. När man höjer skatten ändras människors beteenden, och skatteinkomsterna sinar av det skälet för staten. Det finns flera exempel på det. Den nyligen införda omsättningsskatten på aktiehandeln beräknas nu ge väsentligt lägre inkomster än när skatten infördes, och den s.k. kassettskatten kommer bara att ge en bråkdel av vad man ursprungligen räknade med. Det är självklart att de enskilda skattebetalarna på det här sättet anpassar sig och försöker undgå effekterna av skattehöjningar på olika områden, och därmed grusas olika fiskala förhoppningar om ökade skatteinkomster. De enskilda människornas levnadsstandard påverkas av den ekonomiska politiken på flera sätt. Höjda varuskatter begränsar utrymmet för privat konsumtion. Den urholkning av skattereformen som socialdemokraterna genomförde på egen hand förra hösten gör skattereformen mindre värd för den enskilde löntagaren. Riksbanken vill beskära hushållens lånemöjligheter för att underlätta för staten att täcka budgetunderskottet. Till detta kommer att regeringen nu manar löntagarorganisationerna till stark återhållsamhet i årets lönerörelse. Om regeringens inflationsprognos skall kunna slå in, kan de avtalsmässiga lönehöjningarna i år uppgå till endast 1,5-2 20. Det betyder att det inte kommer att finnas något utrymme för ökning av den privata konsumtionen. Även finansplanens prognos för ökningen av den privata konsumtionen med bara 0,2 26 är sannolikt för hög. Utrymmet för privat konsumtion kommer troligen att bli mindre också under 1984, och löntagarna kommer alltså att få vidkännas ännu ett år med reallöneminskningar, vilket naturligtvis starkt kontrasterar mot de vidlyftiga utfästelserna i valrörelsen om svängrum och bättre tider. Minskning i den privata konsumtionen får också genomslag i detaljhandelns försäljningsvolym, som under hela förra året har legat lägre än året innan. Den svaga inhemska efterfrågan medför alltså alltjämt problem både för hemmamarknadsindustrin och för dagligvaruhandeln. För den egentliga detaljhandeln minskade försäljningsvolymen under förra året med 3 20, och man kan förutse en minskning med någon procent också i år. Eftersom det här rör sig om relativt sysselsättningsintensiva delar av vår ekonomi, kommer detta självfallet att påverka sysselsättningen negativt. Arbetsmarknadsläget är ju dess värre fortfarande svagt. Ambitionerna för sysselsättningspolitiken måste sättas högre. Låt mig, fru talman, till sist ta risken och här säga några ord om politisk moral. Jag deltog för en och en halv vecka sedan i ett debattprogram i TV som handlade om skattemoral, och jag har efter det programmet fått ta emot många reaktioner från allmänheten. Dessa reaktioner är ganska entydiga: Det finns en skattemoral, och människor anser att samhället skall se till att den hålls uppe. Fusk och fiffel skall beivras. Men insatserna skall koncentreras på det stora skatteundanhållandet, inte på att granska småavdrag i löntagardeklarationer. Ett rättvist skattesystem innebär att vi alla skall betala skatt efter förmåga. Den som har förmåga att betala mycket skatt skall följaktligen betala mer än den som har svagare skattebetalningsförmåga. Motsatsen gör människor upprörda — det må sedan gälla nolltaxerande politiker eller fastighetshajar i mångmiljonklassen. Människor måste också veta hur skattereglerna ser ut och förstå hur de fungerar. De måste veta vad skattesystemet kräver av dem och att skattesystemet kräver tribut av alla. Det är vi politiker i beslutsställning — och naturligtvis framför allt politiker i det regerande partiet — som har ansvaret för att skattesystemet med nuvarande höga skattetryck lever upp till denna moraliska dimension. Rättvisa, förutsebarhet och enkelhet bör alltså karakterisera vårt skattesystem. Även av detta skäl är besvikelsen stor över socialdemokratins sätt att hantera skattereformen efter det att man kommit i regeringsställning. Det är ett svek både mot de andra parterna i överenskommelsen och mot grundprincipen om rättvisa och förutsebarhet i skattesystemet.

Fru talman! Utsändningarna från de stora politiska debatterna följs av ett mycket stort antal människor. Allt oftare under årens lopp har jag frågat mig, vad det är vi bjuder dem som lyssnar. I stället för att syfta till allvarliga analyser tillverkar vi oftast nya klichéer utan innehåll. I stället för reflexion utnyttjar vi primitiva stämningar. Alla pratar om frihet, ty friheten har ju blivit på modet i dessa dagar, åtminstone i frasernas form. Men när man slängt ur sig frihetsfraserna, så är det första man gör att predika underkastelse för människorna. Du skall underkasta dig lönesänkning. Du skall anpassa dig till arbetsmarknadens krav. Du skall ta anvisat arbete, annars avstängs du från understöd. Du skall böja nacken under den nya teknikens krav. Och massmedia förstärker denna politiska ytlighet. Vad som premieras i den journalistiska världen är inte insikt och fördjupning, utan primitiv ubåtshysteri och rotande i folks deklarationer. Journalisterna är sannerligen inte de som skall anklaga politikerna — de är inte särdeles mycket bättre själva. Det är kanske dags att försöka tala ett nytt språk i politiken, att ta upp den djupare tendensen i samhällsutvecklingen, att fråga vad som styr den och att ställa de svåra existentiella och moraliska frågor som då tvingar sig på oss. Jag skall här kort försöka beröra några perspektiv, som har bekymrat mig mycket som människa i allmänhet och som socialist med hjärtat i arbetarrörelsen. De senaste 30 åren har svensk ekonomi rört sig i ett regelbundet mönster, i femåriga vågrörelser. Det har varit toppar vart femte år från 1959 till 1984. Och topparna har följts av vågdalar — och det kommer en sådan 1985-1986. Ekonomisk politik påverkar graden, men har inte ändrat mönstret. Men det egenartade är att varje uppgång med tiden har blivit svagare, varje vågdal med tiden djupare. Och med tiden har det också blivit allt fler överflödiga, utanförställda människor. I en högkonjunktur i dag finns många fler arbetslösa och undersysselsatta än som fanns i lågkonjunkturen för 20 år sedan — och ändå fortsätter vi att kalla det högkonjunktur för att dölja verkligheten för oss själva. Och så här är det i alla industriländer. Vi fifflar med statistik för att slippa se. Tillfällighetsarbeten, ungdomslag, förtidspensionering — ta bort de där etiketterna, så är de utanförställda 12 20. Tvärs igenom korta variationer har detta skikt av människor hela tiden ökat. Min hemstad Malmö skulle en gång bli det stora tillväxtområdet — Sveriges Hamburg. I dag har den en arbetslöshet jämförbar med Norrlands. Vart leder detta? En del av svaret ger oss tekniken. När tillväxten i den kapitalistiska ekonomin är svag, vänder sig kapitalet inåt, söker skära ner sina kostnader. Det mänskliga arbetet är en kostnad, det måste man därför söka skära bort. Och läget erbjuder en billig massteknik för detta — elektroniken. Den nya tekniken är inte tillämplig i samma mån på alla typer av processer. Men en automatiserad maskinfabrik kan göra av med 80 96 av de som arbetar där i dag. Det sägs ibland, att servicesektorn skall ge nya jobb. Men kontor och förvaltning ligger tekniskt mycket väl till för en utslagning som är än större än inom industriarbetet. Redan under 1970-talet minskade efterfrågan i Sverige på mänskligt arbete. Fler fick dela på färre timmar. I en överblickbar framtid kommer industrisamhället att drivas med högst en fjärdedel av det antal människor som i dag har arbete. Den låga köpkraften hos dem som då blir överflödiga kommer att minska systemets utrymme. Vad blir det för sorts samhälle som stiger fram ur dessa redan iakttagbara tendenser? Hur ser man i det samhället på människor? Vilken ideologi växer fram? Vad blir det mänskliga arbetets roll när investeringar inte längre skapar arbete, utan slår ut arbete? Vilka mönster och vilka maktstrukturer blir följden, när ett allt mindre antal stora, internationella koncerner kan avgöra vilka människor som har värde och vilka som är värdelösa? Vilken samhällssyn och vilka stämningar sprider sig i ett samhälle, där befolkningen klyvs i en del som står innanför normala sociala sammanhang, och en helt annan som lever sitt liv i samhällets marginal? Och vad blir det för frihet för dem som inte behövs — för dem som måste be om tillfälliga arbeten, be om existens? Vi kan redan nu se vissa exempel på vad som händer. Vi kan se det i rapporterna om det kroniska eländet som råder i det svarta Amerika. Där är överflödsmänniskorna. Där är de vars barn inte har råd att betala skollunchen. Vi kan se det i den federala statististiska byråns senaste undersökning om kvinnoarbetet i USA. Trots väsentligt förbättrade utbildningsmeriter har de kvinnor som 1980 inträdde på arbetsmarknaden i förhållande till årgången 1970 förlorat 3 procentenheter i lön gentemot männen. Och vilken ideologi som kommer att råda har vi också exempel på. För vilka tankar är det som dyker upp hos dem som redan lärt sig dela nationen i mer värda och mindre värda människor — i elit och underklass, i övermänniskor och undermänniskor? Det är tankar om att eliten skall gå i särskilda skolor. Det är sådana ovetenskapliga fördomar som att somliga föds mer begåvade än andra och därför skall ha särskilda rättigheter. Det är tanken att arbetslöshet egentligen är människans eget fel, ett tecken på oduglighet. Jag fruktar därför att det inte är någon förhastad prognos, när jag säger att det inom 15 år kommer att finnas ett stort fascistparti här i landet, ett rumsrent, respektabelt fascistparti. Dess stomme existerar redan. Och vad gör arbetarrörelsen inför dessa problem? Hur skall den förhålla sig till att den lönarbetande klassen får en helt ny struktur? Hur skall den möta situationen med ett skikt som slår vakt om sina jobb och ett annat lika stort, som köar vid porten? Skall arbetarrörelsen reagera med en självständig ideologi och ett självständigt program? Eller skall den böja sig för den ekonomiska maktens krav? Den frågan är allvarlig nog, eftersom arbetarrörelsen inte har något program för den tekniska och sociala process som redan börjat. Tvärtom, i dess ledande kader nästlar sig in allt fler, som predikar borgerlig ekonomisk politik, som sysslar med skenfrågor som att kvinnorna måste föda fler barn, utan att se att detta bara är reflexer av ett reaktionärt klimat. I vilken riktning kan då arbetarrörelsen söka en förnyad och självständig form för sina klassiska idéer och sin politik? Jag tror, att man först måste utgå från att teknik inte är neutral. Teknik är politisk. Den formas olika beroende på maktens fördelning i samhället. De stora privata koncernernas teknik förslavar arbetet. Arbetarrörelsens uppgift är att skapa en teknik som frigör arbetet och människan. En datoriseringsprocess kan formas efter helt olika principer, beroende på maktförhållandena. Den hittills härskande tendensen har varit den att skillnaderna mellan styrande uppgifter och verkställande uppgifter har ökat. Den arbetandes avstånd till produktionsprocessens helhet blir större. Arbetet blir abstrakt och allt mindre sinnligt. Den vanlige lönarbetarens underordning ökar. Men processen går att forma på ett annat sätt. Man kan utveckla och uppvärdera yrkesarbetet. Man kan sedan förena detta med tekniken. Modellprodukterna, prototyperna, tankarna och syftena med service och information — i allt detta kan man låta alla arbetande delta, utveckla sin skicklighet. Av modellerna och prototyperna väljer man sedan de mest förfinade, mest genomtänkta. Och dessa modellexempel låter man sedan den nya tekniken massproducera. Och man förkortar arbetstiden därför att arbetets kvalitativa innehåll kraftigt har höjts. Beroende på vilken väg man väljer får man helt motsatta sociala utvecklingsförlopp. I det ena fallet degraderas arbetaren, i det andra blir det mänskliga arbetet oundgängligt och får ett förhöjt värde. I det ena fallet förstärker man utslagning och underklassposition, i det andra startar man en utveckling mot jämlikhet. Och att styra denna stora process är också ett frihetsproblem. För de klassiska ideologerna i den internationella arbetarrörelsen var detta en mycket stor och avgörande fråga. Det finns mycket att lära av deras sätt att analysera problemet. När är en människa fri? frågar de. Och de svarade: Hon är fri, när hon inte har några herrar över sig. Och slutsatsen gav sig själv: I ett klassamhälle kan människan inte vara fri. Människan kan heller inte vara fri, om hon görs till en främling för sitt arbete, om hon saknar överblick över den process där hennes arbete ingår. Hon kan inte vara fri, om hon saknar kontroll över produktionens redskap och teknik. Det betyder, att det aldrig räcker att utbilda folk till aldrig så skickliga manövrerare av knappar och skärmar. Det handlar i stället om att öka den humanistiska och sociala allmänbildningen, så att människan förstår helheten och sammanhanget. Det kan därför inte vara arbetarrörelsens uppgift, att försona sina anhängare med det teknologiska tyranni och det klassamhälle som nu håller på att utveckla sig. Arbetarrörelsen måste fråga sig, om det inte finns någon annan ekonomisk utvecklingslinje än den som går ut på att exportera nationen ända in i helvetet. Arbetarrörelsen måste fråga sig, om dess ledare har rätt när de hävdar, att vi måste anpassa oss till något som styrs av förment okontrollerbara krafter. Jag får det intrycket, att det i förlängningen av den utveckling som har inletts till sist bara kommer att finnas två alternativ. Det ena är ett klasslöst samhälle, en på socialistisk humanism byggd ordning, där människorna har lärt sig att aldrig tolerera några herrar över sig mer. Det andra är ett förråat klassamhälle, en fascistisk lösning byggd på en bas av teknologiserat barbari.

Fru talman! Dagens allmänpolitiska debatt hålls i ett helt annat ekonomiskt klimat än fjolårets. Då hade det gått mindre än ett halvår sedan regeringsskiftet, och vårt land plågades fortfarande starkt av sviterna efter de borgerliga regeringsåren. Den nytillträdda regeringens politik hade knappast hunnit verka, och många talare vädrade en oförfalskad pessimism. Lars Tobisson menade den gången att devalveringen hade varit ”olämplig”. ”Tidpunkten var olämplig därför att i ett läge med dålig efterfrågan går det inte att sälja mer, nästan oavsett vad priset sätts till”, sade han och frågade mig: ”När skall ni erkänna att devalveringen var för stor ——- att vi bara köpt oss tid, att högre inflationstakt blir det enda bestående resultatet?” Nils Åsling spädde på. Han hävdade i februari 1983 att ”devalveringen håller på att slå fel” och menade att det var ”uppenbart att den i hög grad kommer att framstå som ett slöseri med resurserna i vår stabiliseringspolitik”. Rolf Wirtén, som då var talesman för folkpartiet, instämde i kritiken mot devalveringen. Han hävdade att dess effekter på konkurrenskraften snart skulle sopas bort genom den alltför svaga inflationsbekämpningen. ”Regeringen”, sade han, ”räknar i årets finansplan med en inflation på 11,590. Detta är med största sannolikhet en underskattning. Som ett kuriosum kan nämnas att inflationsprognosen i finansplanen bara en enda gång, år 1978, legat högre än utfallet. Regeringen lär inte förbättra statistiken med nu föreliggande prognos.” De borgerliga partierna gjorde också sina egna prognoser för de offentliga utgifterna och budgetunderskottet. Ulf Adelsohn påstod att ”de samlade utgifterna i stat och kommun stiger i år snabbare än någonsin — tre gånger snabbare än våra samlade inkomster. Trots att regeringen höjer skatterna på snart sagt alla områden växer underskottet i statens finanser. Den offentliga sektorns utgifter kommer nästa år att motsvara nästan 70970 av vad vi sammanlagt producerar.” Och för att göra detta uttalande riktigt historiskt tillade han: ”Minns dessa ord som jag säger i dag den 2 februari 1983.” Fru talman! Jag minns herr Adelsohns ord i dag den 1 februari 1984. Nu har vi facit i hand i vad gäller det gångna året, det som enligt de borgerliga spåmännen skulle leda käpprätt till fattigstugan. Vad har då hänt? Vad man än kan säga om devalveringen: den har inte misslyckats. Tvärtom har den medfört resultat som överträffar de mest optimistiska förutsägelserna. De svenska relativpriserna— gentemot utlandet — har sjunkit med 10 26 och marknadsandelsvinsterna har uppgått till 7,5 2. Exportökningen var 1983 över 10976 i volym. Bytesbalansunderskottet minskade från 22 miljarder till 6 miljarder, vilket innebär att det som andel av bruttonationalprodukten minskade med tre fjärdedelar, från 3,6 96 till knappt 196. Med anledning av detta vill jag ställa en fråga till herrarna Tobisson och Åsling. Står ni fast vid de bedömningar av devalveringen som ni framförde för ett år sedan? Ett enkelt ja eller nej räcker som svar. Jag skulle också vilja ställa en fråga till Rolf Wirtén, men eftersom han inte är här går det bra för Björn Molin att svara på den. Hur blev det med inflationen? Blev den högre än 11,5 90 — eller blev den månne lägre? Och när det gäller Adelsohns olika siffror vill jag be honom, eller åtminstone Lars Tobisson, att begrunda följande. Den offentliga sektorns utgifter växte under 1983 inte tre gånger snabbare än dess inkomster. Tvärtom växte de avsevärt långsammare, nämligen med 2,4 90 gentemot 3,2 7o. Och under 1984 blir skillnaden än större. I år förutses de offentliga utgifterna stiga med bara 0,4 76, medan inkomsterna ökar med 2,4 96. Därmed inträffar ett trendbrott i de offentliga finansernas utveckling. Under den borgerliga regeringsperioden växte de offentliga utgifterna med i genomsnitt 5,3 20 per år, samtidigt som inkomsterna stod praktiskt taget stilla. Som en följd därav slog den offentliga sektorns finansiella sparande om från ett överskott motsvarande 4,5 90 av bruttonationalprodukten 1976 till ett underskott på 6,5 20 1982, således en försämring med 11 procentenheter av bruttonationalprodukten eller med 50 miljarder kronor. På tal om de offentliga utgifterna kan jag nämna att deras andel av bruttonationalprodukten steg under den borgerliga regeringsperioden med nästan 3 procentenheter per år — från drygt 50 26 av bruttonationalprodukten när vi 1976 lämnade regeringen till nästan 68 20. Det var återhållsam borgerlig utgiftspolitik. Under 1983 och 1984 vänds dessa trender. Den offentliga sektorns finansiella sparande förstärks med nästan en tredjedel, underskottet minskar med 2 procentenheter till 4,5 70 av bruttonationalprodukten — och de offentliga utgifternas andel minskar med halvannan procentenhet, till 66,5 2o av bruttonationalprodukten. Detta sker utan att skattekvoten höjs, den ligger alltså oförändrad. Det är inte att gå för långt att säga att de påståenden som herr Adelsohn gjorde för ett år sedan visat sig vara helt gripna ur luften. Sanningen är ju att det just nu går bra för Sveriges ekonomi. Industriproduktionen, som sjönk 1982, steg i fjol med nästan 5 70 och beräknas i år öka ännu mer. Industriinvesteringarna beräknas i år öka ganska kraftigt efter sju års oavbruten nedgång. Sysselsättningen väntas öka inom både industrin, den privata tjänstesektorn och den offentliga sektorn. Därmed bör det bli möjligt att börja pressa ned arbetslösheten. De offentliga finanserna har börjat förbättras igen efter det nästan osannolika ras utför som de borgerliga regeringsåren medförde. Slutligen: Det finns goda förutsättningar för att nu radikalt pressa ned inflationen till en varaktigt lägre nivå än 1970-talets. Det är till den här politiken och dess resultat som oppositionen nu skall försöka åstadkomma ett alternativ. När det gäller vänsterpartiet kommunisterna måste man medge att syftena med deras olika reformoch utgiftsförslag — åtminstone på pappret — ser både sympatiska och angenäma ut. Vem skulle inte ha önskat att kunna göra allt detta? Men tyvärr kommer dessa syften inte att nås med hjälp av de åtgärder som vpk föreslår. Vpk påstår att de har full finansiering för sina reformförslag. Men i praktiken har man inte det. Lägger man på sådana skattehöjningar på aktier och på förmögenheter som vpk vill, riskerar man att slå undan benen för hela den politik man för. Nationalekonomerna brukar tala om något som de kallar ”elasticitet”. Det anger hur känslig en viss varas efterfrågade eller utbjudna kvantitet är för förändringar i priset. Enligt vpk:s sätt att resonera är uppenbarligen aktier en vara som är helt okänslig för både skatteoch prisförändringar. Det skulle vara intressant att se underlaget till det resonemanget. Så länge det ej har presenterats, blir vi tyvärr tvungna att se vpk:s förslag i första hand som vackra luftslott. Grundläggande för de borgerliga partiernas kritik av regeringens ekonomiska politik är att de anser att finanspolitiken bör skärpas ytterligare. Det skall då ske genom både nedskärningar av statsutgifterna och höjningar av skatterna, men framför allt genom nedskärningar. Nu är det visserligen betydande skillnader mellan de tre partierna i fråga om åtstramningsambitionerna. Längst går moderaterna. De förslår nedskärningar som per helår uppgår till 29 miljarder kronor, enligt deras egna beräkningar. Eftersom man samtidigt sänker skatterna med 11 miljarder blir budgetunderskottet 18 miljarder lägre per helår än i regeringens förslag, säger moderaterna. Detta skall uppnås genom nedskärningar av u-hjälpen, försämringar av sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, vuxenutbildningen, matsubventionerna, ytterligare nedskärning av industristödet, urholkning av bostadsstödet och energibidragen samt försämringar för de arbetslösa. Dessutom vill man sälja ut stora delar av de statliga affärsverken till det privata näringslivet. Måhända låter detta kraftfullt och kärvt. Sanningen är dock att kärvheten är synnerligen ojämnt fördelad. För det första har moderaterna i många fall överskattat den budgetförstärkande effekten av sina nedskärningar. Det gäller t.ex. inom barnomsorgen och kostnaderna för en ökad arbetslöshet. För det andra underskattar man inkomstförlusterna till följd av sina skattesänkningsförslag. För det tredje ger en stor del av förslagen bara engångseffekter. Detta gör att den faktiska saldoförstärkningen av åtstramningarna inte alls blir så stor som moderaterna hävdar. Speciellt gäller detta det underliggande saldot, som enligt finansdepartementets beräkningar inte förbättras med mer än ca 4 miljarder per helår jämfört med det moderaterna står och talar om här — 18 miljarder. Och denna förstärkning uppkommer till ett mycket högt pris genom de stora omfördelningar man gör. Enligt preliminära kalkyler, med den finanspolitiska effektmodell som finansdepartementet förfogar över, innebär moderaternas budgetförslag en höjning av arbetslösheten med ca 35000 personer jämfört med regeringens politik. Det beror på de stora nedskärningarna framför allt gentemot kommunerna och inom bostadssektorn. Arbetslösheten späds på ytterligare genom neddragningarna av beredskapsarbeten. Det lär inte kunna undvikas att detta medför stigande socialkostnader och krympande skatteunderlag. Därmed leder de moderata nedskärningarna i slutändan till relativt blygsamma saldoförbättringar. Samtidigt som de moderata nedskärningarna skulle slå hårt mot arbetslösa, mot vanliga löntagare och pensionärer, gynnar moderaterna sina egna kärntrupper starkt via skattepolitiken. Man vill sänka marginalskatterna för de högavlönade samtidigt som man vill behålla den obegränsade avdragsrätten. Man vill sänka arvs-, gåvooch förmögenhetsskatterna, man vill ta bort omsättningsskatten på aktier, man vill återinföra skattefondssparandet och de subventioner till aktieägare det innebar, m.m. Vilka fördelningspolitiska effekter detta ger har statsministern tidigare redovisat. Dessa siffror, tillsammans med vad jag tidigare sagt om de mycket begränsade statsfinansiella effekter man uppnår med dessa väldiga omfördelningar, gör det fullständigt klart att den moderata politiken inte är någonting annat än en ren och brutal intressepolitik, nödtorftigt förklädd till ansvarskännande s.k. sparpolitik. Man kan se vissa skillnader mellan mittenpartierna och moderaterna. Centerpartiet påstår sig visserligen gå nästan lika långt som moderaterna i nedskärningar, men i själva verket består deras nedskärningar till större delen av bokföringsmässiga operationer. Så föreslår de t.ex. att bostadslånen skall lyftas ut ur budgeten och tillgodoräknar sig detta redan för budgetåret 1984/85 — trots att det torde vara helt omöjligt att genomföra det före den 1 juli 1985, varom förslag redan föreligger i budgetpropositionen. En rad engångseffekter uppnår man genom att sälja ut statliga företag. Förstärkningen av det underliggande saldot gentemot regeringens budgetförslag begränsas därför till 2-3 miljarder. Det är i det här fallet summan av den centeristiska kardemumman. Folkpartiet anger att budgetsaldot skall förbättras med 10 miljarder fr.o.m. kalenderåret 1985. Den ekvationen får jag inte att gå ihop, eftersom man i sin motion hävdar att utgifterna miskar med 10 miljarder netto och inkomsterna sjunker med 2 miljarder. Räknar jag då rätt blir det bara 8 miljarder. Men man tycks förutsätta vissa icke specificerade försäljningar av statliga företag. Det vore intressant att få veta vilka det skall bli. Den analys finansdepartementet har gjort pekar på att folkpartiets budgetförstärkning inte blir mer än hälften av den man anger eller ungefär 5 miljarder. Där ligger man dock i nivå med moderaterna. Det ter sig ändå blygsamt mot bakgrund av den nya folkpartiledarens starka ord om behovet av att minska budgetunderskottet med minst 40 miljarder. Det är också värt att notera den kraftiga omfördelning i fel riktning av välfärd som folkpartiets förslag skulle innebära. Folkpartiet vill gå vidare med marginalskattesänkningar för de högavlönade och sänka skattesatsen till 50 90 för inkomster ända upp till 200 000 kr. Eftersom man inte andas ett ljud om några andra åtgärder, t.ex. att fortsätta de avdragsbegränsningar som har förekommit, måste det betyda att fortsatta lättnader i inkomstbeskattningen i huvudsak skall förbehållas de högavlönade. Detta understryks av att folkpartiet vill återinföra tidigare skattelättnader för förmögenhetsägare och att man säger nej till omsättningsskatt på aktiehandel. De nedskärningsförslag som folkpartiet framlägger är i åtskilliga fall också sådana att de äventyrar inflationsbekämpningen. Det gäller t.ex. den kraftiga neddragningen av subventionerna till livsmedel, framför allt till mjölken, höjningarna av en rad statliga utgifter, avgiftshöjningar i kommunerna till följd av minskade statsbidrag och kraftiga hyreshöjningar på grund av minskade bostadssubventioner. Här är man för den delen i gott sällskap med moderata samlingspartiet. Fru talman! Som alternativ till regeringens politik har de borgerliga förslagen en annan inbyggd svaghet. Det är nämligen inte mycket till alternativ man hittar om man försöker foga samman vad alla tre partierna är ense om. Så här ser det ut: Moderaterna vill skära ned u-hjälpen i förhållande till regeringens förslag, medan folkpartiet och centern vill öka den. Alla tre partierna har olika uppfattning om försvarsanslagen. Centern vill bevara livsmedelssubventionerna, medan moderater och folkpartister vill skära ned dem. Moderaterna och folkpartiet vill ha större skattelindringar för de högavlönade än vad centern vill. Centern har tidigare stött delar av regeringens förslag om reavinstbeskattning av aktier och ROT-programmet, men de tilltänkta koalitionsbröderna har avvisat båda förslagen. Man har olika uppfattning om ersättningsnivån i sjukförsäkringen. Centern vill ha vårdnadsbidrag till barnfamiljerna, medan moderaterna vill ha barnavdrag. Osv. osv. Exemplen skulle kunna göras långt fler. Slutsatsen, fru talman, är emellertid alldeles klar. Den borgerliga enigheten och förmågan att driva en sammanhållen politik är lika svagt utvecklad nu som den visade sig vara under åren 1976-1982. Över den perioden fällde Ulf Adelsohn omdömet: Det var inte mycket att skryta med! Fru talman! Jag finner sällan skäl att instämma i vad Ulf Adelsohn har att säga, men här gjorde han en lika träffande som koncis sammanfattning av den borgerliga regeringsepoken. Men låt oss bortse från alla konstigheter och motsättningar i det s.k. borgerliga alternativet. Låt oss anta att det faktiskt finns ett sådant alternativ, och att det innebär en åtstramning av finanspolitiken med ytterligare 10-15 miljarder — dit de borgerliga partierna i varje fall anser sig böra sträva. För det är då som de väsentliga frågorna kan ställas. För det första: Vore en ytterligare åtstramning av finanspolitiken i den storleksordningen bra för Sveriges ekonomi? Skulle det påskynda den industriella återhämtning som nu har inletts? Skulle det underlätta strävandena att bekämpa inflationen och öka sysselsättningen? För det andra: Leder en finanspolitisk åtstramning av väsentligt större omfattning än den regeringen föreslår verkligen till det angivna målet — att pressa ner budgetunderskottet? Svaret på den första frågan har stor betydelse för svaret på den andra. Jag är minst lika bekymrad som någon annan över de problem på längre sikt som skapas av en ständigt växande statsskuld och räntebörda. I detta perspektiv vore givetvis en ännu snabbare minskning av budgetunderskottet redan i år högeligen önskvärd. Men problemet är följande: Med den budgetpolitik regeringen föreslår beräknas underskottet mellan innevarande budgetår och nästa minska med 5 miljarder kronor. För att nå denna omsvängning i budgetutvecklingen måste finanspolitiken föras med sådan skärpa att den åstadkommer en indragning av efterfrågan i Sverige motsvarande över 2 90 av BNP, dvs. ca 15 miljarder kronor. Vad skulle då en finanspolitik med dubbelt så stor efterfrågeindragning innebära? På detta ger de borgerliga inget svar. Det är faktiskt uppseendeväckande att de tiger som muren om hur deras olika nedskärningsförslag skulle slå på den reala ekonomin, på sysselsättning, produktion och köpkraft, om de faktiskt kunde genomföras. Inga prognoser för sysselsättning och arbetslöshet står att finna i de borgerligas ekonomisk-politiska motioner. Man måste fråga sig: Betyder det att den fulla sysselsättningen inte längre är ett viktigt mål för er? Och om den är det — varför redovisar ni då inte åtminstone på någon punkt vilka effekter på sysselsättningen som ni tror att er politik kommer att få? Denna tystnad blir ännu mer intressant om man betänker att alla borgerliga partier kategoriskt motsatte sig devalveringen — just den åtgärd som nu ger oss den tillväxt som gör det möjligt att bedriva en stramare finanspolitik utan att arbetslösheten ökar. Var och en kan ju begripa, att om de borgerliga dels skulle föra en nedskärningspolitik av den dignitet de säger sig vilja uppnå, dels skulle ha underlåtit att devalvera— och därmed gått miste om efterfrågestimulansen från omvärlden — skulle följden naturligtvis blivit en fortsatt snabb uppgång av arbetslösheten; precis som deras politik före valet 1982 medförde. Fru talman! Under senare tid har det i den allmänna debatten hävdats att denna regering, och i synnerhet dess finansminister, skulle vara särskilt lyckligt lottad därför att vi har en opposition som besjälas av uppgiften att stödja regeringen i dess ansträngningar att minska underskottet i de offentliga finanserna. Men inte ens en välvillig tolkning av oppositionens motioner ger vid handen att detta skulle vara dess syfte. Avsikten tycks tvärtom vara att markera största möjliga avståndstagande från regeringens politik genom att dels framställa förslagen som en radikalt annorlunda inriktning av finanspolitiken, dels rikta en serie överbud till resp. partiers egna stödtrupper. Svårigheterna att förena dessa båda ambitioner gör att de borgerliga partiernas motioner varken blir ett alternativ till regeringens politik eller bildar någon grund för ett verkningsfullt stöd för den. Naturligtvis utesluter inte detta att det i de borgerliga motionerna kan finnas vettiga uppslag, som kan bidra till att förbättra både statens och Sveriges ekonomi. Jag utgår från att den fortsatta behandlingen i riksdagens utskott kommer att uppdaga detta. Fru talman! Det avgörande skälet till att vi avvisar den inriktning av statens skatteoch utgiftspolitik, som förordas i de borgerliga motionerna, är trots allt ändå inte att man vill driva en alltför ambitiös finanspolitik, utan det är den väg mot ett annat och för många människor sämre samhälle, som man under moderaternas ledning håller på att staka ut. I den borgerliga agitationen på sistone har, med moderaterna som försångare, två begrepp använts allt flitigare. Det ena är ”frihet för den enskilde”, det andra ”skydd för de svaga”. Friheten för den enskilde skall först och främst åstadkommas genom lägre skatter. Denna frigörelse kräver att det allmännas utgifter sänks kraftigt. Förmånerna i de generella försäkringssystemen — sjukförsäkring, arbetslöshetsstöd, ATP osv. — måste alltså skäras ner. Dessutom måste utbudet av mer eller mindre kostnadsfri offentlig service, t.ex. sjukvård, omsorg och utbildning, begränsas. Men dessa nedskärningar beskrivs också som ett led i individernas frigörelse. För med sämre sjukförsäkring, lägre arbetslöshetsersättning, begränsning av den allmänna sjukvårdens och utbildningens resurser, får vi i själva verket valfrihet. Vi får själva välja — mellan olika privata försäkringssystem, mellan olika slag av privat, avgiftsbelagd service. Eftersom löftena om skattesänkningar bara riktar sig till de bättre ställda i samhället, kan denna agitation emellertid inte dölja att stora grupper inte kommer att ha ekonomiska förutsättningar att utnyttja de nya friheterna. Därför förenas frihetsbudskapet med löftet att ”skydda de svaga”. Vad som därmed menas utvecklar man sällan. Men moderaternas senaste programskrifter ger ändå ett ganska klart — t.o.m. självklart — besked, vad det är fråga om. Om man sänker nivåerna på de generella transfereringsoch försäkringssystemen, om man privatiserar och kommersialiserar mera betydande delar av den offentliga sektorn, råkar vissa grupper i vårt samhälle i direkta ekonomiska och sociala svårigheter. De blir naturligtvis inte heller delaktiga av den nya friheten att välja mellan offentlig och privat service. Med andra ord — dessa människor blir de svaga som skall skyddas. Men därmed måste de sorteras ut och identifieras som de svaga, som behöver detta skydd. Och då finns det bara en väg att gå. De generella systemen måste kompletteras eller ersättas med system för behovsprövning och inkomstprövning. Och tillgången till den kostnadsfria offentliga service som finns kvar måste också styras genom behovsprövning eller inkomstprövning. Ur detta kommer två konsekvenser oundvikligen att uppstå. Den ena är att samhället måste bygga upp ett omfattande system för att granska och klassificera sina medborgare. En stor byråkrati måste till för att väga behov, kontrollera inkomster och sortera ut de svaga, så att de kan beviljas de förmåner och den service som tillkommer dem. Det är föga troligt att de människor som utsätts för denna behandling kommer att uppleva den som en befrielse. Den andra konsekvensen är att den medelklass som nu lockas av löftena om en ny frihet med stor sannolikhet kommer att bli djupt besviken. Dessa människor lockas av löften om lägre skatt och större ekonomiskt rörelseutrymme. Men de kommer att finna att det nya övervakningsoch kontrollsamhällets byråkrati kostar stora pengar, som de får betala. Och det kommer fortfarande att finnas stora behov av kollektiva insatser, som bara kan betalas över skattsedeln — hör på moderaternas stridsrop när det gäller ökade utgifter till försvaret! Men framför allt kommer de att drabbas av att de nu ur egna plånböcker måste klara en stor del av sitt behov av försäkringsskydd, vård och annan service, som samhället tidigare ordnade i kollektivt finansierade system. Att detta slags frihet skulle bli särskilt uppskattad, har jag svårt att tro. Min slutsats är att moderaternas nya samhälle blir ett kontrolloch övervakningssamhälle, som delar upp oss i starka och svaga, men som varken ger de svaga trygghet eller övriga medborgare ökad frihet — förutom de allra starkaste, som ändå skulle klara sig bra utan denna omstöpning av det svenska välfärdssamhället. Jag vågar dessutom påstå, att om det i något samhällssystem skulle skapas grogrund för skatterevolter och uppror mot den s.k. Storebror, så är det i denna 80-talsversion av klassamhället. Jag utgår från att varje rättänkande moderat bestämt och med avsky vänder sig mot den beskrivning jag gett av deras nya samhälle. Men det beror i så fall på att de aldrig ordentligt analyserat innebörden av de samhällsförändringar deras egen politik leder till. Tyvärr tror jag inte att man vill analysera och för sig själv klargöra dessa konsekvenser. Det skulle ta vinden ur de nyliberala seglen och beröva herrar Adelsohn, Tobisson m.fl. den agitatoriska plattform som man vill samla borgerligheten omkring. Man tror uppenbarligen att det är attackerna mot välfärdssamhället och den offentliga sektorn, kombinerade med långtgående löften om skattesänkningar, som skall hålla den politiska konfrontationen vid liv. För det är bara med den konfrontationen som den moderata hegemonin bland de borgerliga partierna kan bibehållas. Jag kan bara försäkra, att vi socialdemokrater kommer att göra ett segt och uthålligt motstånd mot nyliberalismen i svensk politik. Inte därför att vi ser ett högt skattetryck och stora statsutgifter som målen för vår politik. Vi kommer att arbeta för att hålla nere bådadera. Utan därför att vi inte vill ha ett samhälle som delar upp medborgarna i starka och svaga, som lockar med en mer eller mindre illusorisk frihet för vissa grupper och övervakar och kontrollerar andra. Vi eftersträvar ett samhälle som gör alla medborgare både starka och fria. Men för att nå det krävs att samhällets insatser, vare sig det är fråga om direkt stöd eller om offentlig service, når alla medborgare i de situationer där vi behöver det — när vi blir sjuka, gamla, arbetslösa eller när försörjningsbördan ökar. Det handlar med andra ord om solidaritet — den solidaritet som bygger på insikten att vi nästan allihop är både starka och svaga, att vi behöver den trygghet och den frihet som kommer av att vi ställer upp för varandra.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt frågade mig om jag står fast vid den kritik jag för ett år sedan framförde mot devalveringen. Svaret är ja. Trots tidsbristen vill jag utveckla den här saken ytterligare, för jag tycker att den väl belyser skillnaden mellan moderat och socialdemokratisk politik. Det är då intressant att jämföra med Danmark. Där tillträdde samtidigt med regeringen Palme i Sverige en borgerlig koalition under konservativ ledning. Denna förklarade från början att den inte hade råd att devalvera, eftersom det skulle förstora utlandsskulden. Därför inledde man sitt balansskapande arbete på hemmaplan genom en inhemsk åtstramning. Resultaten kan nu avläsas i en lägre inflationtakt än i Sverige, en kraftigt sänkt räntenivå och en bättre tillväxt. Budgetunderskottet har verkligen skurits ned, och Danmarks kreditvärdighet har kraftigt förbättrats. De danska väljarna visade nyligen sin uppskattning av den förda politiken genom att ge regeringspartierna — och särskilt det konservativa — ökat stöd. Regeringen Palme valde att med en stor devalvering återställa den yttre balansen. Men sedan dess har den inte gjort vad som måste göras i den svenska ekonomin, och därmed är vi åter på väg att förstöra vår konkurrenskraft. Nu kan Kjell-Olof Feldt invända att näringslivet berömmer devalveringen. Det tror jag, det. Det blir ju — åtminstone tillfälligt — lättare för exportföretagen att sälja. Det finns emellertid en baksida av devalveringen som socialdemokraterna inte vill låtsas om men som jag finner mycket skrämmande. Sveriges nettoställning mot utlandet försämrades från halvårsskiftet 1982 till motsvarande tidpunkt ett år senare med 60 miljarder. Det krävs många års extra exportinkomster för att väga upp det. En jämförelse av utvecklingen sedan hösten 1982 i Danmark och i Sverige blir också en jämförelse mellan borgerlig och socialistisk politik. Kan eller vill Kjell-Olof Feldt bestrida att den utfaller till Danmarks förmån? Kjell-Olof Feldt gör ett stort nummer av att budgetunderskottet inte längre växer. Men oavsett om nästa års underskott blir 80 eller 90 miljarder växer statsskulden från nu 500 till bortåt 600 miljarder. Vi håller hög fart in i skuldfällan. På den enda punkt man kan säga att det skett en förbättring, bytesbalansen, har det ändå inträffat att trots att vi fått ner bristen till 6 miljarder lånade vi förra året mer än någonsin tidigare utomlands, nämligen 25 miljarder. Anser Kjell-Olof Feldt att staten skall dra på sig en avsevärt större utlandsupplåning än vad underskottet i våra affärer kräver?

Fru talman! Även jag fick en fråga. Finansministern frågade om jag stod fast vid mitt omdöme att risken var stor att devalveringen skulle slå fel. Vad som har hänt är att den internationella utvecklingen varit gynnsammare än någon kunde vänta. Jag skulle alltså vilja dröja med att värdera devalveringarnas sluteffekt, eftersom det blir en ackumulerad effekt. Så långt vi kan se i dag har devalveringarna varit framgångsrika. Men vi kan nog ha anledning att vara försiktiga inför den slutgiltiga värderingen. Vi har inte sett inflationsutvecklingen, som följer i devalveringarnas spår. Jag skulle, herr finansminister, vilja komma med en motfråga: Är 3 96 arbetslöshet en katastrof och en följd av att regeringen är inkompetent? I en debatt 1982 hävdade den dåvarande oppositionspolitikern Kjell-Olof Feldt detta. Finansministern tar upp centerns budgetalternativ på ett sätt som är ganska anmärkningsvärt. Vi får anledning att tränga in i de analyser som finansdepartementet gör när vi nalkas frågan i finansutskottet. Nog är det ganska märkligt att finansministern här bara tar upp vad vi öppet redovisar som engångsbesparingar och inte ger sig in i en värdering av besparingarna på kommunsektorn, karensdagarna, omläggningarna på energisektorn, effekterna på ränteutgifterna av besparingsåtgärderna, omläggningen från räntebidrag till räntelån på bostadsfinansieringssidan etc. Jag hävdar alltså att bestående besparingar är per helår räknat 10 miljarder. Jag tycker att det är ganska meningslöst att debattera på de här villkoren. Gjorde man samma värdering i fråga om regeringens budget skulle man inse att regeringen inte gjort ett skapande grand åt budgetunderskottet. Sedan frågan om vad finanspolitiken innebär för sysselsättningen. Ja, vad innebär en lättare penningpolitik, en sänkt ränta för sysselsättningen? Låt oss ta den diskussionen och fråga näringslivet.

Fru talman! Får jag börja med att lyckönska finansministern till beslutet att behålla de fria affärstiderna. Jag förmodar att finansministern, lika väl som jag när jag var handelsminister, har mött en hel del påtryckningar i motsatt riktning. Jag hoppas att det här är ett uttryck för att regleringsivern inom socialdemokratin är avtagande. Sedan skall jag svara på finansministerns fråga som gällde hur vi ser på inflationen 1983. Jag kan svara genom att hänvisa till en artikel i Dagens Nyheter i dag av professor Lybeck. Han skriver: ”Resultatet är sålunda att inflationstakten blivit 5 procentenheter lägre än förväntat därför att den internationella inflationen avtagit snabbare än väntat, därför att de internationella räntorna kunnat sänkas och därför att importörerna i den svaga hemmarknad som rådde under 1983 inte vågade ta ut sina prisstegringar ———. Slutsatsen av detta resonemang är att det finns ingen anledning ännu att säga att 1982 års devalvering skiljer sig -——- i positiv riktning från vad man kunnat vänta sig. Det finns därför ingen som helst anledning att tro att 1982 års devalvering skulle lyckas med det konststycke som ingen av de tidigare devalveringarna lyckats med, nämligen att ge en bestående förbättring av ekonomin.” På denna artikel har Johan Lybeck satt rubriken Ett tillfälligt glädjerus. Ett tillfälligt rus unnar jag också finansministern. Finansministern hade några synpunkter på folkpartiets fördelningspolitik och sade att vi vill upphäva omsättningsskatten på aktiehandeln. Men jag sade ju i mitt anförande att vi vill det för att den är misslyckad. Den leder inte till en effektiv beskattning av alla aktieaffärer. Genom att det finns kryphål leder den till mycket lägre statsinkomster än som var tänkt. Jag har också invändningar mot det finansministern hade att säga ur fördelningspolitisk synpunkt om vårt förslag att gå vidare med marginalskattesänkningarna. Vår första ståndpunkt är här att stå fast vid marginalskattereformen i dess ursprungliga form. Den var socialdemokraterna med på 1981/82. Då var den fördelningspolitiskt O. K. Nu säger vi att vi efter 1985 vill gå vidare med förändringar i inkomstskattesystemet med samma inriktning, dvs. lägre skatt på inkomster av arbete, finansierade genom skärpningar på annat håll i skattesystemet, t.ex. av indirekta skatter, avdragsregler osv. Det som förra gången var fördelningspolitiskt riktigt bör väl kunna vara det nu också. Sanningen är väl, fru talman, att vi har lärt oss att skattehöjningar inte längre är möjliga när det gäller att öka statsinkomsterna. Det gäller allt från skärpt reavinstskatt och videoskatt till höjd moms och urholkad skattereform. Finansministern tog också upp vårt budgetalternativ. Jag hinner inte kommentera mycket av det. Låt mig bara mycket kort säga att vi föreslår 14 miljarder i utgiftsminskningar, 2 miljarder i utgiftsökningar och 1,5 miljarder i skattesänkningar. Det blir en nettoförbättring av budgeten med 10 miljarder.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt vill inte vara med på vpk:s förslag att hålla räfst med de stora förmögenhetsägarna, med de rikaste i samhället. Det må vara att han inte vill vara med på våra förslag, men då uppstår frågorna: Har han verkligen inga egna förslag? Eller är det hans mening att denna process av orättvis förmögenhetsansamling skall fortgå oförminskad? Betraktar han den som ett slags nödvändigt, oundvikligt pris för det uppsving som nu, åtminstone temporärt, präglar ekonomin? Det är inte så mycket kurserna och börsvärdena i sig som är det intressanta, utan det är den ständiga omvandlingen i pengar och fasta värden som sker till följd av de spekulativa transaktionerna med sådana här och andra papper. Jag har här en kopia av en sida i Statistisk årsbok som bygger på Förenta nationernas internationella bulletin. Den visar att efter 1980 har kursstegringen på industriaktier varit fullständigt unik i Sverige. Det är klart att i ett kapitalistiskt samhälle måste ett uppsving naturnödvändigt följas av en viss sådan förmögenhetsökning. Men det leder ju till helt orimliga fördelningspolitiska och även konjunkturpolitiska konsekvenser om man låter dem fortgå fullständigt ostraffat och ohämmat, vilket uppenbarligen har varit fallet här i Sverige jämfört med förhållandena i en rad andra länder där man inte har haft samma starka spekulationseffekt under de senaste åren. De här pengarna och den förmögenhet som samlas in med denna typ av affärer riktar sig ofta i spekulativt syfte till vissa delar av samhällsekonomin. Den åstadkommer där ökad inflation, ökade kostnader, och det leder indirekt till överföring av köpkraft från de vanliga inkomsttagarna till dessa rika människors händer. Vi får alltså hela tiden ett fördelningspolitiskt ras, som man förr eller senare måste göra någonting åt. Jag antar att det skall komma en finansminister som någon gång gör någonting åt förhållandet att vanliga löntagare normalt får betala 40—50 26 i skatt, medan de samtidigt kan se att de som tjänar tre fyra gånger mer än de själva inte betalar mer än tiondelen så mycket. Detta börjar bli outhärdligt och orimligt. Och det får felaktiga samhälleliga konsekvenser. Det är heller inte så att om man drogin en del av de pengarna skulle man en gång för alla beröva näringslivet dem, utan pengarna skulle gå tillbaka och bilda efterfrågan på ett eller annat sätt — via statsbudgeten eller via de breda lagrens konsumtion. Man skulle på det sättet få en sundare fördelning av efterfrågan och konsumtionen, en rättvisare fördelning. Detta problem måste ni väl ändå som socialdemokrater, i varje fall så småningom, ta itu med.

Fru talman! Lars Tobisson är ståndaktig. Han säger att hans kritik mot devalveringen står fast. Men det intressanta är att hans kritik nu bygger på argument som inte åberopades i debatten för ett år sedan. Nu gäller kritiken effekterna på statsskulden. För ett år sedan sade Lars Tobisson att felet med devalveringen var att det inte går att sälja mera därför att man sänker priserna. Då vill jag fråga honom: Har det inte gått att sälja mer när exporten på ett år har ökat med 1096? De argument ni tidigare använde mot devalveringen har alltså visat sig vara helt felaktiga. Att ni nu ett år efteråt framför helt andra argument, nämligen när det gäller vår förmögenhetsställning gentemot utlandet, är det inte särskilt hederligt. Om man ändå någon gång kunde erkänna att man tagit fel i upphetsningen i talarstolen. Det har hänt mig också att jag måst dra in tentaklerna. Ett annat argument var att devalveringen skulle skapa inflation. Nu har det sagts att förra årets inflation tyder på att devalveringen har lyckats eller misslyckats, beroende på vilka utgångspunkter man har i denna debatt. Men låt mig åtminstone peka på att inflationstakten i fjol var lägre än under 1982 — någon procentenhet lägre. Dessutom är inflationstrycket i Sverige lågt, även om vi bortser från den internationella prisutvecklingen. Det beror på att tack vare devalveringen och tack vare exportökningen och produktionsökningen har produktiviteten i svenskt näringsliv ökat i en takt som den inte gjort på mycket länge. Den ökade produktiviteten, dvs. produktionen per arbetstimme, har också gjort att vi kunnat behålla vårt konkurrensläge trots kostnadsstegringarna. Men det hade inte gått utan devalveringen. Därför är det för mig ett mysterium hur man kan föreställa sig att det hade funnits någon ekonomisk politik i Sverige 1983 som haft en chans att klara budgetunderskottet eller sysselsättningen, om man inte tagit det steg vi tog hösten 1982. Ingen har kunnat visa det i varje fall. Tobissons partiledare hade en längre utläggning om hur fantastiskt bra det går i Danmark, där väljarna belönade regeringen genom att ge den förnyat förtroende — någonting som väljarna här i Sverige förvisso inte gjorde 1982 när det gäller den borgerliga regeringen. Men fakta är att arbetslösheten fortsätter att stiga i Danmark. Man pekar — bl.a. från OECD:s sida — särskilt ut att just nedskärningarna inom den offentliga sektorn har drabbat sysselsättningen mycket negativt och bidragit till att arbetslösheten under 1983 steg till över 10 20. I år väntas sysselsättningen ytterligare försämras; arbetslösheten skulle i år komma att uppgå till mellan 11 och 1296. Ulf Adelsohn, som för en stund sedan sade motsatsen, pratade i nattmössan. Det går faktiskt inte bra i Danmark, även om väljarna gav regeringen förnyat förtroende. Nils Åsling var litet upprörd över att vi inte godtog centerns beräkningar av dess fantastiska finanspolitik. Vi har inte haft många dagar på oss att granska oppositionens motioner, och det är som vanligt ganska svårt att tolka vad man avser; skrivningarna är ofta så allmänna att det är svårt att översätta det hela i pengar. Men jag skall ge några exempel på områden där det är alldeles uppenbart att centerpartiet i sin motion farit vilse. Ett exempel på okunnighet är det när man säger att man vill föra oljeersättningsfonden till statsbudgeten och på det sättet tillgodoräknar sig 500 milj.kr. Då har man uppenbarligen inte observerat att detta förslag redan ligger i budgetpropositionen och kommer att genomföras. Detta är alltså inte någon merit som centern kan tillgodoräkna sig i förhållande till regeringen. Ett exempel på lättsinne är att man räknar sig till godo 2 500 milj.kr., som man skall skaffa in till staten genom tvångsinlösen av vad man kallar mindre bostadslån. Jag har inte en aning om vad dessa mindre bostadslån är för någonting. Vilka villaägare och hyreshusägare skall betala dessa lån? Var finns låntagarna? Hur skall vi få tag på dem? Hur skall vi kunna tvinga dem till inlösen. Man redogör för detta förslag på några få rader. Sedan säger Nils Åsling att staten genom detta förfarande skulle kunna spara 2,5 miljarder kronor. Så får man inte göra ens om man är ett oppositionsparti, Nils Åsling. Vi tillät oss inte något liknande under vår tid i opposition. Jag hoppas att det beror på glömska att man i motionen inte har noterat att man förlorar inkomster genom att säga nej till den tillfälliga förmögenhetsskatten, nej till den nya hyreshusavgiften och nej till omsättningsskatt på aktier. Det är 1400 milj.kr. som man inte har tagit med på debetsidan i sin kalkyl. Det är inte att undra på att miljarderna rinner iväg, när man handskas med pengar på det sättet. Jag tror nog att vår beräkning, Nils Åsling, ligger bra mycket närmare verkligheten än motionen gör — om nu centern har någon kontakt med verkligheten. Nils Åsling framhåller att svaret på frågan om en åtstramning av finanspolitiken är riktig eller inte skall vi hitta på kreditmarknaden. Räntan är hög, säger Nils Åsling. Det håller jag med om. Den verkar säkert negativt på investeringarna, även om — som statsministern framhöll för en stund sedan — vi nu har hamnat i det läget att avkastningen på industrikapitalet nu är lika hög eller t.o.m. högre än avkastningen på finansiellt kapital. Vi har kunnat sänka räntan och höja lönsamheten inom industrin. Går det verkligen att motverka effekterna av en ytterligare indragning av efterfrågan med 15 miljarder kronor — det är vad Nils Åsling tror att han skall göra — genom en sänkning av räntan? Varje rimlig ekonomisk analys torde visa att detta är omöjligt och att fördelarna för kreditmarknaden av en sådan åtstramning inte alls är så stora. Produktion och sysselsättning kan inte på något sätt motverka den effekt som en sådan kraftig finanspolitisk skärpning innebär. Beträffande omsättningsskatten på aktier vill jag till Björn Molin säga att vi har beräknat att vi med en omsättning på 70 miljarder kronor skulle kunna få in 700 milj.kr. Antagligen är detta en kraftig underskattning av omsättningen på den svenska aktiemarknaden 1984. Den kan mycket väl bli 90 miljarder kronor. Jag tror att de beräkningar som vi har gjort ligger under vad vi kommer att få in. Kryphålet, att handel i utlandet med svenska aktier inte kan beläggas med omsättningsskatt, är inte något skäl för att avskaffa den skatt som vi ändå kan åstadkomma här i Sverige. Från handeln i utlandet skulle vi under inga förhållanden få några inkomster. Jörn Svensson höll ett intresseväckande anförande om situationen i Sverige, vilket jag tyvärr inte har tid att kommentera. Jag skall bara ta upp den kritik som han riktade mot regeringen när det gäller fördelningspolitiken. Han sade att vi gör för litet när det gäller den tillväxt av förmögenheter som har skett i Sverige under senare år. I och för sig har vi vidtagit en rad åtgärder. Vi har höjt förmögenhetsskatten i två omgångar och infört den omsättningsskatt på aktier som Björn Molin och hela borgerligheten tycker så illa om. Vi har skärpt reavinstbeskattningen och vinstbeskattningen, och vi har infört löntagarfonder. Men det räcker tydligen inte. Trots sina obestridliga kunskaper på detta område gör Jörn Svensson tydligen ett par allvarliga misstag. För det första tror han att vi skulle kunna differentiera förmögenhetsskatten med hänsyn till det sätt varpå förmögenheterna har samlats ihop. Visst skulle vi kunna beskatta spekulativt kapital väldigt hårt, men det kan vi inte göra utan att det drabbar även det produktiva kapital som finns i företagen och faktiskt inte tål ytterligare belastningar, i varje fall enligt vår och de flestas bedömning, utan att företagen och sysselsättningen skadas. För det andra tror Jörn Svensson att det går att lägga en omsättningsskatt på 1090 på aktier. Låt oss gör det tankeexperimentet att växling av pengar i Sverige vore belagd med en skatt på 10 90. Då skulle naturligtvis ingen växla några pengar. I varje fall skulle man försöka hitta svarta eller grå marknader för att undgå den skatten. Samma effekt uppstår givetvis om omsättningen av aktier skulle beskattas. Det är ju inte fråga om någon slutlig förbrukning av en vara, utan det är en kapitaltillgång som omsätts. En sådan omsättningsskatt skulle driva ut aktiehandeln från Stockholms fondbörs och göra att de pengar som vpk ansett sig finna aldrig skulle uppstå. Det är alltså en dröm, en fantasi att man kan plocka pengar från himlen för att göra reformer. Det går inte ens i ett socialdemokratiskt styrt Sverige.